Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min fråga. Vi är många som har glatt oss åt att nybygget av Storan i Göteborg skulle komma till stånd, och vi kände oss djupt deprimerade när vi fick veta resultatet av omröstningen i Skaraborgs läns landsting. Jag hoppas nu att de tre landsting och de nio kommuner som har fattat positiva beslut skall stå fast vid sina åtaganden, och jag vill försäkra kulturministern om att vi är beredda att ge allt stöd åt hans och statens ansträngningar att få i gång bygget av nya Storan. Om vi på något sätt kan hjälpa till, ber jag kulturministern att bara säga till. Vi är beredda att ställa upp.
Fru talman! Jag tackar för utfästelsen om stöd. Låt mig i detta sammanhang bara tillägga att jag för egen del tycker att det är beklagligt att praktiskt taget ingen av alla dem som i januari månad med mycket stor emfas uttalade sig om värdet av en musikteater i Stockholm har funnit det lämpligt att på något sätt säga något under den debatt som har förts mot en musikteater i Västsverige.
Fru talman! Det är kanske ännu ett skäl varför jag ansåg det nödvändigt att markera att jag är beredd att stödja musikteatern inte bara när den finns på nationalscenen i Stockholm utan självfallet också när det gäller nybygget i Göteborg. Där är vi alltså överens.

Fru talman! För finansministerns räkning vill jag meddela att finansministern på grund av utlandsresor inte inom föreskriven tid kan besvara Britta Bjelles till civilministern ställda interpellation om kollektiva hemförsäkringar. Interpellationen kommer att besvaras den 14 april.

Fru talman! Berit Löfstedt har frågat mig om jag avser att vidta några speciella åtgärder med anledning av det ökade antalet aborter. Socialstyrelsen följer utvecklingen av abortverksamheten. Styrelsen har konstaterat att antalet aborter ökat efter år 1986. Denna utveckling är naturligtvis oroande. Med anledning därav har styrelsen utarbetat en rapport ”Antalet aborter — Vad kan göras för att vända utvecklingen?” med förslag till åtgärder för att minska antalet aborter i landet. Rapporten lades fram i oktober förra året. Styrelsen har vidare helt nyligen tillsatt en intern arbetsgrupp för att förbereda ett nytt abortförebyggande program med åtgärder på både kort och lång sikt. Eftersom tillsynsmyndigheten fortlöpande arbetar i abortförebyggande syfte och vidtagit särskilda åtgärder med anledning av att antalet aborter ökat, finner jag inte anledning att vidta några speciella åtgärder.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Det är förstås bra att socialstyrelsen mot bakgrund av det ökande antalet aborter har skrivit en rapport och tillsatt en intern arbetsgrupp. Ändå är det ju så, att abortsiffrorna under några år har ökat och att socialstyrelsen har haft just detta under uppsikt. Trots detta fortsätter alltså ökningen. Mot denna bakgrund skulle jag önska att socialministern intog en något mer offensiv hållning än vad det svar som jag har fått tyder på. Nästan 3 000 fler aborter utfördes 1988 än 1987. Det är mycket, särskilt om man betänker att det också hade skett en påtaglig ökning mellan 1986 och 1987. Det som emellertid oroar mig allra mest är att aborterna ökar kraftigt bland de yngsta, bland dem som är under 20 år. Jag menar, fru talman, att vi som kan vidta åtgärder måste ta vårt ansvar. Jag undrar om skolans sexoch samlevnadsundervisning är så bra som den borde vara, om den ger svar på tonåringars frågor ordentligt, om man lägger ned tillräcklig möda på utformningen av själva undervisningen. Jag undrar om de kurativa insatserna riktade till kvinnor som har blivit ofrivilligt gravida är tillräckligt bra. Jag undrar om debatten om HIV har gjort att det bara blivit en fråga om kondomer. Jag undrar om p-piller är för dyra för tonårsflickor. En årsranson kostar mellan 200 och 225 kr., och det är mycket pengar för en ung människa. En tilläggsfråga: Kan en av åtgärderna vara att redan nu ta upp frågan om resurser till preventivmedelsrådgivning i Dagmar-förhandlingarna med landstingen? Alltså: Blir det en ordentlig genomlysning av skälen och rejäla åtgärder? Socialministern måste ändå ha några tankar om detta för egen del.

Fru talman! Det är klart att socialministern kan ha en hel del tankar om detta för egen del och att det också finns en del berättigande i de frågor som Berit Löfstedt ställer till sig själv och andra. Men vi har ju en arbetsfördelning mellan myndigheter och regeringen, som innebär att det är den ansvariga myndigheten som i första hand skall komma med förslag till åtgärder. Jag tycker att det är felaktigt att ge en bild av att man inte har ägnat den här frågan tillräcklig uppmärksamhet. Det är ju faktiskt socialstyrelsen som delvis ligger bakom att vi har fått en diskussion om dessa frågor. Socialstyrelsen har fäst uppmärksamheten på utvecklingen och avlämnat en rapport i höstas. När det nu finns en arbetsgrupp som räknar med att komma med förslag till sommaren, tycker jag att vi får avvakta och se vilka förslag till konkreta åtgärder som kan komma, innan regeringen går in och tar över ansvaret från socialstyrelsen.
Fru talman! Jag har under flera år oroat mig med tanke på speciellt de unga flickornas situation. Framför allt efter min kontakt med barnmorskor och dem som sysslar med preventivmedelsrådgivning har jag blivit uppmärksammad på priset på p-piller. Kostnaden uppgår alltså till över 200 kr., och det är som sagt ganska mycket pengar. Tyvärr visar det sig att det faktiskt ligger någonting bakom oron. Det här var någonting som man tog upp, innan statistiken hade börjat vända. Jag vill slå vakt om rätten till fri abort, men om man skall kunna göra det, måste vi anstränga oss ordentligt för att få ned antalet aborter. Vi måste hjälpa människor i kris, människor som har hamnat i ofrivillig graviditet. Dessutom måste vi hjälpa människor så att de slipper hamna i ofrivillig graviditet. När den fria aborten kom utfäste sig ju samhället att göra kraftiga insatser på den förebyggande sidan. Är aborttalen så höga som de är nu, måste det bero på att åtgärderna inte är tillräckliga.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att sätta stopp för användningen av alternativ medicin. Regeringen tillsatte i december 1984 en kommitté med uppdrag att se över den alternativa medicinen. Kommittén avser att lämna sitt huvudbetänkande till hösten. I kommitténs uppdrag ingår bl.a. att se över den nuvarande kvacksalverilagen och föreslå ny lagstiftning. Därvid skall kommittén i enlighet med sina direktiv förutsättningslöst pröva hur den framtida regleringen av begränsningarna i rätten att vara verksam inom hälsooch sjukvården bör vara utformad. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder, innan kommmittén har lämnat sitt slutbetänkande.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Jag tycker att det är magert, för att inte säga rent av uselt. I en mycket begränsad undersökning — som jag har refererat till i frågan — där bara fem sjukhuskliniker deltog, har man redovisat att 123 allvarliga biverkningar har uppstått efter behandling vid s.k. hälsohem, med andra alternativa medicinska varianter. 123 allvarliga biverkningar har alltså uppstått, och flera dödsfall har faktiskt inträffat. Socialministern hänvisar nu till alternativmedicinkommittén och till att den skall komma med ett betänkande. Kommittén har också fått i uppdrag att se över dessa frågor. Kommittén har själv inte haft resurser att göra det. Den har därför inkallat just den professor som har lagt fram den här redogörelsen. Jag antar att socialministern är medveten om det. Professorn påvisar hur det förhåller sig, och han tycker att det är upprörande. Kommittén har tydligen i uppdrag att se över kvacksalverilagen och föreslå en ny lagstiftning. Det är möjligt att den kommer att göra det på basis av denna undersökning, eftersom den är så häpnadsväckande och visar på så allvarliga resultat. Socialministern vet lika väl som jag att även om kommittén skulle bli färdig med sitt arbete och komma med sitt betänkande under detta år så tar lagstiftningsprocessen sin tid. Det kommer att ta ganska lång tid innan det blir några resultat i denna fråga. Är socialministern beredd att ta på sitt ansvar att det blir fler felbehandlingar av detta allvarliga slag och fler dödsfall, som det faktiskt är fråga om? Jag vill påstå att med den här utredningen som underlag kan man konstatera att kvacksalverilagen inte håller. Den är satt ur spel. Den skulle framför allt skydda små barn under åtta år. Nitton barn i denna undersökning är under åtta år. Den skulle skydda så att mycket allvarliga sjukdomar inte får behandlas på något alternativt sätt. Den gör inte det. Det anmäls inte till polisen.
Fru talman! Den undersökning som Gudrun Schyman åberopar har 16 mars 1989 tillkommit efter diskussioner just inom utredningen om alternativ medicin. Den professor som har gjort undersökningen är sakkunnig i utredningen. Om han är upprörd, vilket kan vara berättigat, och anser att frågan bör drivas snabbare, så bör man göra det inom kommittén. Kommittén själv har ju medverkat till att undersökningen har kommit fram. Jag utgår ifrån att det är självklart att man inom kommittén är oroad över detta resultat. Jag förstår inte vad Gudrun Schyman menar. Jag förstår i och för sig hennes oro för att lagstiftning tar tid. Jag förstår emellertid inte vad hon som riksdagsledamot menar. Skall riksdagen frånsäga sig sin lagstiftningsrätt och överlåta den på regeringen?
Fru talman! Nej, det menar jag inte alls. Jag menar dock att det måste gå att ta vissa politiska initiativ i frågan så att det händer något i avvaktan på att alternativmedicinkommittén kommer med sitt betänkande och vi kan uppnå en ny lagstiftning. Det måste väl vara möjligt att låta socialstyrelsen titta på de s.k. hälsohemmen och liknande varianter av oseriös sjukvård som växer upp som svampar ur jorden? Det måste väl under en övergångsperiod eller i avvaktan på de nödvändiga lagändringarna vara möjligt att göra något så att inte fler sådana här fall uppkommer? Detta måste väl vara politiskt möjligt? Det är väl det ansvaret vi skall ta här i riksdagen?
Fru talman! Jag är inte så säker på att man skall göra det i riksdagen. Här kan man ju debattera frågorna. Tillsynsmyndigheten skall naturligtvis ta ansvaret. Det är den som skall ingripa. Om någon bedriver verksamhet i strid med den lagstiftning som för närvarande gäller är det polisen som skall ingripa. Vi behöver således inte avvakta några nya utredningar för att göra sådana ingripanden. Hur det skall bli i framtiden skall däremot kommittén lägga fram förslag om. Det tror jag är en riktig ordning.
Fru talman! Ja, det borde ju vara polisen som skall ingripa. Jag menade emellertid att kvacksalverilagen inte fungerar. För det första gör folk inte en anmälan av olika skäl. För det andra är det osäkert vad en anmälan leder till. Jag skall hänvisa till fallet i Rättvik, som jag tog upp i kammaren i höstas. Distriktsläkarna i Rättvik gjorde en anmälan mot friskvårdshemmet på orten. Vad hände? Jo, polisen lade ned undersökningen. Man tyckte inte att det fanns tillräckliga skäl att lossa på den sekretess som vanligtvis finns så att man skulle kunna få fram konkreta uppgifter. Man bedömde att det inte var så stora skador. Det kan tydligen gå till på det viset. Rapporten visar också att det är väldigt få fall som anmäls. Det är då faktiskt någonting som brister. Jag menar att man måste göra någonting åt saken, i avvaktan på att det kommer nya lagregler som täcker detta. Det ansvaret måste ju vi som är politiskt valda ta. Om det hela sedan skall verkställas av socialstyrelsen eller någon annan myndighet vet jag inte. Någon måste i alla fall ta detta ansvar så 17 att folk inte dör.
Fru talman! Jag har visserligen inte varit med om att utarbeta direktiven till alternativmedicinkommittén, men jag utgår ifrån att den kommittén, liksom andra kommittér, kan lägga fram förslag om den anser att det är angeläget. Den behöver inte vänta tills den skall avge sitt slutbetänkande. Det får man emellertid i så fall avgöra inom kommittén. Det är ju där som dessa frågor har väckts.
Fru talman! Såvitt jag förstår ingick den här frågan över huvud taget inte i alternativmedicinkommitténs direktiv från början. Frågan kom upp först när den professor som nu är sakkunnig och vet vad han talar om, tillkallades som sakkunnig. Det var han som uppmärksammade att det här var ett förbisett område, och han fick därför kommitténs direktiv att utföra arbetet. Man har således över huvud taget inte haft ögonen på dessa frågor tidigare. Nu får jag försöka vara litet positiv och tolka socialministerns ord så, att man genast kommer att titta på detta i alternativmedicinkommittén och se det som en prioriterad uppgift, samt att man kommer med direktiv om hur tillsynen skall ordnas fram till dess att kommittén avlämnar sitt betänkande och lagen kan ändras. Jag tolkar socialministerns svar på det positiva sättet.

Fru talman! Lars Sundin har frågat mig på vilka grunder som regeringen fattade beslutet att bidra med ytterligare 3 milj.kr. till ett FN-projekt för att stoppa narkotikan. FN:s narkotikafond är ett av FN:s tre narkotikaorgan. Fondens verksamhet är i huvudsak inriktad på att motverka den illegala narkotikaproduktionen. Fonden driver projekt i första hand i länder i Asien och i Sydamerika. Fondens verksamhet finansieras helt genom frivilliga bidrag. Under 1989 har fonden en budget på drygt 400 milj.kr. Sverige tillhör den grupp på tio länder som är huvudbidragsgivare till fonden. I förhållande till sin budget har fonden få anställda. I stället anlitas vid behov olika konsulter. För fyra år sedan fick Sverige en förfrågan om vi kunde ställa en expert på kontrollfrågor till fondens förfogande för att medverka i arbetet att utveckla fondens kontrollinsatser i narkotikaproducerande länder. I samband med att Hans Holmér avgick från sin tjänst som länspolismästare i Stockholm öppnades möjligheten att erbjuda FN en kandidat för att genomföra detta projekt. Fonden bedömde Holmérs kompetens och fann honom lämplig. Hans Holmér förordnades den 10 september 1987 som sakkunnig i socialdepartementet för att förbereda projektet. Den 11 januari 1988 förordnades han i FN som expert för att under åtta Prot. 1988/89:82 månader göra en studie om hur kontrollinsatser i narkotikaproducerande 16 mars 1989 länder kan utvecklas. Sverige finansierade denna studie genom ett särskilt bidrag. Studien var färdig i början av september 1988. Vid sidan av denna studie har fonden ett antal andra projekt som berör kontrollfrågan. Rapporter från dessa bildar tillsammans med Holmérs rapport grunden för en mer omfattande strategi för fondens insatser på kontrollområdet. Fonden förbereder nu ytterligare ett antal projekt inom detta område. Det första av dessa är ett pilotprojekt i Mellanöstern. I mitten av oktober ansökte fonden om ett bidrag på 500 000 dollar för att genomföra pilotprojektet. I november 1988 beslöt regeringen att bevilja ett bidrag på 3 milj.kr. Något annat land har inte fått någon förfrågan om ekonomiskt stöd till detta projekt. Däremot pågår diskussioner med andra länder om finansiering av andra projekt inom kontrollområdet. Beslutet att engagera Hans Holmér har fattats av FN:s narkotikafond och inte av den svenska regeringen. När regeringen beslöt att stödja det aktuella projektet var det för att vi bedömde det som utomordentligt angeläget. Behovet av ökade insatser mot den illegala narkotikaproduktionen och narkotikahandeln är mycket stort. Genom stöd till detta pilotprojekt medverkar Sverige till att FN utvecklar sitt arbete på ett område där mycket mer måste göras.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Låt mig först slå fast att vi naturligtvis är överens om att det är en viktig politisk uppgift att tränga tillbaka narkotikabruket och att hindra narkotikans spridning. Därför är det bra att Sverige tillsammans med andra länder engagerar sig i denna kamp. Frågan gäller inte detta — men det skall vara ordentligt underbyggda projekt. Uppgifterna i pressen om att regeringen har betalat 3 milj.kr. till projektet är alltså riktiga, men inga andra stater har ställt upp. Varför är det så, enligt regeringens bedömande, att inga andra länder har tillfrågats om att ställa pengar och personal till förfogande? Vilka initiativ har regeringen tagit för att få andra länder att ställa upp?
Fru talman! Som framgick av svaret diskuterar man nu ytterligare ett antal projekt. Naturligtvis kan andra länder bli tillfrågade. Såvitt jag förstår arbetar man i dessa sammanhang så — och det är inte ovanligt — att ett enskilt land går in och finansierar ett särskilt projekt med direkta bidrag. Finland finansierar t.ex. ett projekt i Afrika, Norge är ensamt om att finansiera ett projekt i Burma, osv. Det är alltså ingen ovanlig arbetsmetod på det här området. Därför är det svårt att säga varför vi inte har bett andra länder att gå med. Den svenska regeringen har, som jag sade, fått en förfrågan. Till den har man ställt sig positiv, och man har också medverkat till finansieringen utan att det har ansetts vara något speciellt märkligt eller unikt i det sammanhanget.
Fru talman! Jag kan bara dra slutsatsen att det finns anledning att följa frågan med intresse och att eventuellt återkomma till den.

Fru talman! Eva Goés har frågat mig om socialdepartementet utfört någon analys av det exceptionellt höga antalet dödsfall i december 1988. Den fråga som Eva Goés tar upp har uppmärksammats och analyseras för närvarande av statistiska centralbyrån . Analysen kommer att vara klar någon gång under nästa vecka. I den kommer SCB att titta på i vilka delar av landet och i vilka åldrar som antalet döda varit högre än normalt. Vidare kommer man att jämföra antalet döda med antalet sjukanmälningar. För att man skall kunna ta reda på orsakerna till det höga antalet döda krävs att dödsorsaksstatistiken är bearbetad, vilket den är tidigast i sommar. Variationer i antalet döda är inte ovanligt. Exceptionellt stort antal döda under viss begränsad tid har inträffat förut. Senaste gången var vintern 1985/86. Erfarenheter visar att sådana toppar i antalet döda under en kort period inte innebär att antalet döda för hela året är högre än normalt.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var kort och koncist. Socialministern säger att det vid tidigare tillfällen har varit exceptionella förhöjningar och att det under årets lopp inte har visat sig att det har blivit en förhöjning. Det stämmer inte riktigt. Tidigare var det 90 000-93 000 döda per år. År 1985 var det 94 000 döda, jämfört med 1988 när det var 96 000 döda. När det gäller månadsdödligheten är den 7 000-8 000 per månad. Men i december månad 1988 var den 10 500. Vi vet att det inte bara är SCB som tar in statistik utan även SBL, dvs. statens bakteriologiska laboratorium. SBL tar in snabbstatistik. Jag undrar om socialministern kanske har fått några uppgifter från SBL, eftersom det här verkar allvarligt. Jag tycker att det är långsamt tempo att vänta till sommaren innan materialet har sammanställts. Jag har haft direktkontakt med SCB. Den man som håller på att sammanställa statistiken ser vissa tendenser. När det gäller ålder är det de lägre åldrarna, konstigt nog bland ungdomar. När det gäller kön är det oftare kvinnor, och när det gäller region har t.ex. Sörmland en mycket hög frekvens av döda. Man kan också se att influensan har samband med det hela. Men han vill fortfarande jobba vidare för att kunna se vad som utgör slumpen och se över den statistiska trovärdigheten. I dag fick vi höra i radion att leukemifallen har ökat drastiskt i Älvkarleby — t.o.m. fördubblats bland kvinnor. En följdfråga här är om socialministern och socialdepartementet kommer att närmare undersöka varför antalet leukemifall har ökat så drastiskt i Älvkarleby. Går det att i det fallet få en snabbstatistik från statens bakteriologiska laboratorium?
Prot. 1988/89:82 Fru talman! För att kunna göra en analys av sådana frågor måste man ha ett 16 mars 1989 ordentligt underlag. Som Eva Goés själv säger arbetar man med detta på Om det ökade aritalet statistiska centralbyrån: Jag tycker inte att det verkar varå så långa perioder — dölsfalli december. att man inte förrän till sommaren kan få en undersökning som utgår från 1988 sjukanmälningarna. Det tar en viss tid att få den typen av uppgifter bearbetade. Såvitt jag förstår är inte skillnaden från december månad 1988 och en normal månad så stor att man redan nu med något slags säkerhet skulle kunna fastställa något orsakssamband. Men självfallet skall man göra den typen av analyser. Jag vet inte om jag kan kommentera detta som gäller Älvkarleby. Själv har jag, precis som Eva Goés, bara hört en uppgift i radion. Men om jag inte minns fel handlade det om tio fall under en tioårsperiod. Det har väl inte någon direkt anknytning till dödstalen för en viss månad ett visst år. Men självfallet utgår jag från att man också i det fallet kommer att följa upp och försöka dra slutsatser om vad som ligger bakom.
Fru talman! Jag vet att befolkningsstatistiken upprättas i Örebro. Men på SCB gör man också en dödsorsaksstatistik. Där har man nyss börjat bearbeta 1988 års statistik. Det tar sin tid om man skall vänta ut detta. Tyvärr — berättade en kvinna där — hade man inte inrapporterat de dödsfall där streptokock A eller B var dödsorsak. Hon visste inte själv vilken sort det var. Därför blir det en stor fördröjning från landstingen med sjukdomsanmälningarna. Jag undrar om influensan som sammanfaller med en förhöjd dödsstatistik har att göra med att vi har ett bristande immunförsvar. Jag undrar också, när vi får se vilka regioner som har blivit drabbade, om det kan ha ett visst samband med en högre kemikalisering i områdena, dvs. ett samband med industrier, eller Tjernobyl — radioaktivitet osv. Kommer det att göras ett sådant försök att samarbeta och se om detta kan höra ihop?
Fru talman! Jag kan inte svara på annat sätt än att den typen av undersökningar och analyser sker kontinuerligt. Skulle det brista i det avseendet är vi naturligtvis öppna för synpunkter. Det pågår ständigt ett stort antal projekt med just det syfte som Eva Goés talar om. Och det har alldeles nyss inletts olika aktiviteter kring ämnet folkhälsan. Det finns en särskild folkhälsogrupp som arbetar med detta. Gruppen skall komma med förslag, men följer naturligtvis också vad som sker inom forskning och på andra områden. Jag känner mig ändå rätt trygg, för om det skulle inträffa något som det finns skäl att uppmärksamma kommer man att gå in i materialet och göra bedömningar.
Fru talman! Jag ber att få tacka för alla dessa löften. Jag hoppas att vi kan återkomma efter nästa vecka och se tendenserna tydligare, bl.a. vad som är 21 orsaken till att ungdomar har hög dödlighet, vilket oroar mig mycket.

Fru talman! Per Gahrton har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av en rapport sammanställd inom arbetsmarknadsdepartementet som visar att EG-anpassning skulle leda till försämringar bl.a. beträffande regler för asbest, lösningsmedel och principerna för kemikaliekontroll och bedömning av cancerframkallande egenskaper. Den arbetsgrupp inom regeringskansliet som behandlar arbetsmiljöoch arbetslivsfrågor har gått igenom EG-direktiv och direktivförslag på arbetsmiljöområdet och jämfört dessa med motsvarande svenska föreskrifter. EG-direktiven och förslagen bedöms i flera fall ge likvärdiga säkerhetsnivåer som motsvarande svenska regler. Några av EG-direktiven är mer långtgående, medan andra innebär en lägre skyddsnivå. Att de svenska reglerna om asbest och klassificering av kemiska produkter är strängare än EG:s har vi varit väl medvetna om sedan länge. Regeringens syn på asbest och kemikaliekontroll står fast. Vi kommer inte att acceptera försämringar i arbetsmiljön i Sverige, utan tvärtom aktivt verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöfrågorna i det europeiska integrationsarbetet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Om jag skall ta svaret för vad som står i det är det ett mycket positivt svar. Ingenting skall ändras, ingenting skall försämras — det är strålande. Jag hoppas verkligen att regeringen har klart för sig vad det innebär. Enligt det i och för sig bristfälliga, stympade och hemlighållna material som har tagits fram handlar det om personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, maskinsäkerhet, s.k. roll over protection structures, asbest, lösningsmedel, principerna för kemikaliebedömning och bedömningen av vad som är cancerframkallande. Man har kommit fram till att det inte är på så få punkter som EG-bestämmelserna är sämre och att en EG-anpassning skulle betyda en allvarlig försämring av svensk arbetsmiljö. Det är riktigt att EG tycks vara bättre på några enstaka punkter. Jag har hittat en punkt som handlar om gräsklippare, och det lär också vara så att hissar i EG-länderna inte får ha öppna dörrar mot väggen. Sverige är inte världsbäst på allting, men helhetstendensen är fullständigt klar. Jag hoppas alltså att regeringen vet vad den lovar. Om det innebär att regeringen står fast vid dessa regler innebär det att man kommer att göra minst sju väsentliga och grundläggande undantag från den allmänna EG anpassningen. Det kommer inte att bli någon generell EG-anpassning när det gäller arbetsmiljön — är det riktigt att jag kan tolka statsrådets besked på det sättet? Då bör också socialdemokraterna kunna stödja miljöpartiets motioner i det avseendet. Slutligen vill jag fråga: Är det verkligen rimligt att detta material hålls hemligt och att arbetarskyddsstyrelsens egen tidning skall behöva gå till riksdagsmän för att få fram materialet? Varför publicerar inte departementet allt detta material för offentlig debatt?
Fru talman! Det är självklart att vi i regeringen har fullt klart för oss vad det 16 mars 1989 handlar om när det gäller arbetsmiljöproblemen och reglerna för att kunna fullfölja ett bra arbetsmiljöarbete. Inte minst i arbetet med den nordiska arbetsmiljökonventionen har det stått fullständigt klart att de nordiska länderna har ett starkt intresse av att flytta fram positionerna när det gäller arbetsmiljöarbetet. Om det blir fråga om någon generell EG-anpassning är svårt att avgöra i dag, eftersom EG-integrationsarbetet pågår. På de områden som hitintills har diskuterats har vi dock sagt klart ifrån att vi inte accepterar några försämringar. Vi har sagt ifrån när det gäller asbest, och vi har konstaterat hur det ser ut när det gäller tryckkärl, personlig utrustning, kemikaliekontroll och lösningsmedel. På den sistnämnda punkten har Sverige en fjärde farlighetsklass utöver de tre som gäller inom EG, och vi har inte någon avsikt att avstå från den. Det som Per Gahrton tog upp sist gäller det material som finns. Det är ett arbetsmaterial. Delar av det material som arbetsmarknadsdepartementet arbetar med och det underlag som finns där har kommit från arbetarskyddsstyrelsen. Annat har arbetats fram i departementet. Detta skall vara ett gemensamt underlag för den rapport som lämnas i vår tillsammans med de övriga gruppernas arbete. För övrigt kan jag säga att arbetsmarknadsdepartementets material har funnits på utredningskansliet.
Fru talman! Jag tycker alltså att det som står i svaret är bra. Det är bara det att det innebär att regeringen bit för bit plockar sönder sin egen EG anpassningspolitik. Det är oerhört glädjande ur miljöpartiets synvinkel, därför att det är precis vad vi avser att åstadkomma. Den officiella regeringspolitiken är ju att Sverige skall anpassa sig till allting i EG utom utrikesoch säkerhetspolitiken. Målsättningen är att svenska varor, svenskt kapital osv. fritt skall flyta inom EG:s stora marknad, och då får det inte finns några s.k. tekniska handelshinder. Allt det som vi nu har talat om är å ena sidan miljö-, säkerhetsoch skyddsbestämmelser, å andra sidan tekniska handelshinder från EG-perspektiv. Jag är mycket glad över att regeringen nu tydligen är beredd att behålla dessa tekniska handelshinder, som är av stort värde för arbetsmiljön och folks säkerhet. Det är alldeles utmärkt om EG-politiken håller på att braka ihop. När det gäller offentligheten var det så att vi fick detta material i ett skede, men nu får vi det inte längre. Kan jag tolka statsrådets svar så att vi nu får fri tillgång till liknande material?
Jag erinrar om att repliken gäller Margit Sandéhns anförande.
Fru talman! Det är inte alls frågan om att regeringens EG-politik faller samman, vare sig bit för bit eller på något annat sätt. Det pågår ett 23 omfattande arbete för att utröna huruvida det som är svensk politik på en lång rad områden skall kunna stå i överensstämmelse med det som är EG-direktiv och EG-arbete. Detta integrationsarbete pågår, och det vet Per Gahrton mycket väl. I det arbetet är det självklart att vi här i Sverige, i riksdagen och på annat håll, tar ställning på en lång rad områden. Jag vill ändå framhålla att många bedömer att EG i vissa avseenden har kommit ganska långt på arbetsmiljöområdet. Det arbetsmaterial som finns i olika grupper är just ett arbetsmaterial och är inte offentlig handling förrän rapporten är klar. Den rapporten är offentlig handling, och den skall tillställas allmänhet och riksdag.
Fru talman! Det är ändå så, som Ingela Thalén sade, att vi fick tillgång till en del material genom riksdagens utredningstjänsts försorg i januari i år. Efter det skrev vi våra motioner, och jag publicerade en artikel i Dagens Nyheter. Sedan har vi inte fått och får inte tillgång till något material över huvud taget. Det är helt uppenbart för var och en att det material som kom ut var obekvämt. Det var inte vad man ville ha, och man ville presentera det i en speciellt förpackad form. Därför upprepar jag frågan: Får vi nu liknande material?
Fru talman! Det är inte fråga om huruvida material är bekvämt eller inte. Det finns ingen som helst anledning till att material som är obekvämt skall hållas inne för undvikande av debatt. Men det är väl ändå så, oavsett om materialet är bekvämt eller obekvämt, att det skall vara granskat, säkrat och utsatt för diskussion av opponenter bland dem som arbetar med det. Det är så man tar fram rapporter och material. Det arbetsmaterial som ingår i integrationsarbetsgruppernas studier är föremål för denna process. När den är färdig kommer en rapport, och denna kommer att vara både översiktlig och tydlig.
Fru talman! ”Granskat”, säger Ingela Thalén. Det är inte så att hon menar att det skall vara tvättat och anpassat så att det låter sig fogas in i ett sammanhang där det inte blir så störande? Vore det inte enklare att nu ge ett löfte till oss som trots allt sitter här i riksdagen och har riksdagens förtroende, att vi får ta del av det grundläggande material som regeringens egna kanslier tar fram innan det politiskt har anpassats för att det bättre skall kunna marknadsföras? Ge oss här det klara löftet att allt det faktamaterial som ni har på departementet är fritt tillgängligt för Sveriges folkvalda! Kan inte Ingela Thalén ge det beskedet?
Fru talman! Det faktamaterial som kommer att utarbetas skall tas fram i samlat skick, och i det kommer att redovisas vilka möjligheter och hinder som finns när det gäller att bedöma arbetet med integrationen i Europa. Jag tycker nog att Per Gahrton tar till det vanliga torgmötesknepet att vända på saker och ting. Han säger: Om ni inte gör som vi vill, undanhåller ni Prot. 1988/89:82 material. Per Gahrton är gammal på den politiska gården och definitivt ingen 16 mars 1989 duvunge. Han vet mycket väl, att oavsett om det gäller en partigrupp, ett departement eller andra utredningskanslier, pågår det diskussioner, görs utkast, debatteras fram och tillbaka innan man kommer fram till det som är ett säkerställt faktaoch jämförelsematerial. Därefter lämnar man sina rapporter. I övrigt bortser jag från de slängar som Per Gahrton i vanlig ordning utdelar. Jag tycker inte att de hör hemma i den här debatten.
Fru talman! Nej, jag är ingen duvunge, och jag begriper precis vad ni håller på med. Jag förstår att ni är i färd med att se till att det här materialet kommer utiden form som ni vill ge det. Ni vill inte ha det i den raka och konkreta form som ärliga, hederliga och neutrala svenska tjänstemän ger det — den form i vilken det tydligen av misstag slank ut i januari. Nu är locket påskruvat med alla möjliga bultar. Men jag är inte ensam. Arbetarskyddsstyrelsens egen tidning skriver att det är fråga om mörkläggning på departement. Det är inte så att jag här står ensam i något slags show, som Ingela Thalén tycks tro. Det här är djupt allvarligt. Det handlar om svenska löntagares rätt att få uppgifter i tid för att kunna debattera vad ni håller på att koka ihop till dem. Har arbetarskyddsstyrelsens egen tidning fel när den talar om mörkläggning på departement?
Fru talman! I artikeln i Arbetarskydd talas det om en hemlig rapport. Det finns ingen hemlig rapport. Det är fråga om ett arbetsmaterial som är framtaget inom arbetsmarknadsdepartementet som ett underlag för den arbetsgrupp som arbetar med att göra jämförelser i integrationsdiskussionerna på arbetsmiljöområdet. Det finns liknande diskussioner i frågor om personers rörlighet och i frågor som rör den regionala diskussionen och EG-anpassningen. Det är inte fråga om någon mörkläggning av hemliga rapporter, för det finns inga sådana. Det kommer en samlad rapport om EG-frågorna till våren. I den rapporten kommer att finnas det material som behövs som ett underlag för en bred, öppen och rak diskussion om EG, utan mörker, vinklingar och specialanpassningar. Kanske upplever Per Gahrton beklagligtvis att det är så — jag är ledsen för det. Men det kommer en sådan redovisning.
Fru talman! Det är litet synd på Ingela Thalén, som vi över lag har sett — och jag vill säga att vi fortfarande gör det — som ett av de positiva inslagen i en regering som inte är alltför välbesatt med sådana. Hon pratar här in sig i ett hörn med hjälp av det vanliga politikerspråket: Det är inte fråga om någon hemlig rapport utan om internt arbetsmaterial, som vi inte skall få tillgång till. Det är fråga om papper som vi inte får se, men det är ingen hemlig rapport. Är det inte ändå en lek med ord? 25 Varför inte ge Sveriges riksdag ett klart löfte: Allt som ni vet skall också vi få veta omgående, utan krusiduller!
Fru talman! Den svenska riksdagen kommer att få ett fullständigt och fullödigt bedömningsunderlag för att kunna diskutera Sverige och EG. Det materialet kommer att finnas i en rapport som berör alla områden som ingår i EG-diskussionen. Den rapporten kommer till våren, Per Gahrton. Jag hoppas att Per Gahrton läser den rapporten med samma öppna, raka och intresserade blick som han har när han deltar med öppen, rak och klar stämma i den här debatten.
Fru talman! Varför får vi inte papperen nu? Varför får inte löntagarna och fackföreningarna papperen nu? Vad är det ni vill dölja? Varför skall ni sitta och peta i de papperen utan att vi får en möjlighet att se dem?
Fru talman! Jo, därför att de 25 å 28 arbetsgrupper som består av ett antal tjänstemän sitter och producerar den rapport som Per Gahrton kommer att ha som underlag för diskussionen om EG-integrationsarbetet under våren. Därför finns inte de papperen här just nu. De finns hos de arbetsgrupper som arbetar med detta.
Fru talman! Har ni inga kopieringsapparater på era kanslier, så att ni möjligen kunde dra upp några kopior till oss?
Fru talman! Jo, det finns kopieringsapparater och kopior till dem som deltar i de arbetsgrupperna.
Fru talman! Just det — det finns kopior till Pehr Gyllenhammar, Wallenberg och alla dem som sitter i det hemliga EG-rådet. Men till svenska riksdagsledamöter och svenska fackföreningar finns det uppenbarligen inte tillräckligt med kopior.
Fru talman! Förr i tiden fanns det en möjlighet på konferenser och kurser att anmäla till mötesledningen att vissa ord aldrig borde ha blivit sagda.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att ett företag som bombhotats beslutat att inte utrymma lokalerna i avvaktan på undersökning. Arbetsgivaren har naturligtvis, även i en situation med ett bombhot mot verksamheten, sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vilka åtgärder som faktiskt bör vidtas beror självfallet på den aktuella situationen, bl.a. bedömningen av hotets allvar. En sådan bedömning görs oftast i samråd med polisen. Om ett skyddsombud, i motsats till arbetsgivaren, bedömer att hotet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa kan skyddsombudet avbryta arbetet med stöd av arbetsmiljölagen. De enskilda arbetstagarna kan även före ett skyddsombudsstopp upphöra med ett arbete om de med fog upplever att det innebär sådan fara. Av vad jag sagt framgår att arbetmiljölagstiftningen ger tillräckliga lagliga förutsättningar för att arbetstagarna skall kunna skyddas vid ett bombhot. Jag har därför inte för avsikt att nu föreslå regeringen några åtgärder med anledning av vad som tas upp i denna fråga. Frågor om efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen i enskilda fall handläggs av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen.

Fru talman! Ett företag i Järna, Kungsörnen, blev bombhotat, men medan undersökningen pågick avbröt man inte produktionen och utrymde inte lokalerna. Det är den konkreta händelse som har utlöst min fråga, men frågan är självfallet av principiell karaktär. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön även i fall som detta då polis har tillkallats, precis som arbetsmarknadsministern sade i sitt svar. Enligt min mening borde det vara självklart att ett företag avbryter berörd produktion, utrymmer lokalerna och genast underrättar fackstyrelse och skyddsombud. Det skedde inte i det här fallet. Det är alltså uppenbarligen så, att det som jag tyckte var självklart inte är självklart för alla. Det är därför jag har ställt frågan om regeringen anser att det behövs en skärpning av lagstiftningen eller av föreskrifterna i det här fallet. Nu svarar arbetsmarknadsministern att arbetsmiljölagstiftningen i sig ger tillräckligt med utrymme för åtgärder i ett sådant här fall, och det är riktigt. Arbetsmiljölagstiftningen är ju en vid ramlag, och en sådan konstruktion förutsätter att lagen kompletteras med detaljerade föreskrifter. Jag vill därför fråga: Delar arbetsmarknadsministern min uppfattning att det behövs föreskrifter när det gäller den här typen av händelser?

Fru talman! När det gäller det här enskilda fallet var det enligt vad som framkommit till mig så, att man från arbetsgivarsidan tog kontakt med polisen, som gav rådet att man inte skulle göra någonting förrän polisen kom 27 dit. När polisen var på plats samlade man både arbetsledning och representanter för personalen och gick igenom situationen. Därefter gick man ut i lokalerna till den anställda personalen. Polisen gjorde alltså den bedömningen att man skulle avvakta tills polisen kom på plats. Det rådet följde man från arbetsledningens sida. Företrädare för personalen, fackklubben, skyddsombuden och polisen tillsammans med arbetsledningen hade ett samråd när polisen hade kommit till platsen. Efter denna händelse har företaget utfärdat instruktioner för hur man skall hantera liknande situationer i framtiden. Jag vet också att man med berörda fackförbund har gått igenom just hur de skall handla i sådana här situationer. Det tycker jag är fullgott i detta sammanhang. I anslutning till arbetsmiljölagen finns det också allmänna råd på det här området.
Fru talman! Jag får väl tolka arbetsmarknadsministerns svar så att hon inte anser att det behövs föreskrifter när det gäller den här typen av händelser. Och jag får väl då säga att jag är av en annan mening. Tack och lov är detta en mycket udda händelse — både att ett företag blir bombhotat och att ett företag som blir bombhotat inte avbryter produktionen och utrymmer lokalerna. Jag tycker ändå att det inträffade ger en skrämmande bild av en människosyn som faktiskt är ganska vanlig i vårt samhälle i dag, där produktionen och vinsten sätts före människors säkerhet och hälsa.
Fru talman! I de allmänna råd som arbetarskyddsstyrelsen ger ut tas upp bl.a. just våldsriskerna i arbetsmiljön. Där tas också upp frågor om säkerhetsbestämmelser och frågor som berör personalvårdsåtgärder. I det enskilda fallet fick de berörda t.ex. möjlighet att lämna arbetet, om de tyckte att det i det här fallet kändes obehagligt. Det är arbetarskyddsstyrelsen som gör bedömningen om det behövs några speciella föreskrifter utöver de föreskrifter som finns i de allmänna råd som redan är utfärdade just i den här frågan.
Fru talman! Jag tror inte att arbetsmarknadsministern egentligen menar att man i ett sådant här fall skall lägga ansvaret på den enskilde arbetstagaren på det sättet att hon eller han får lämna lokalen, om vederbörande tycker att arbetet är obehagligt. Jag tycker inte att det innebär att arbetsgivaren tar sitt ansvar när det gäller arbetsmiljön. Att ta sitt ansvar i det fallet måste ju vara att göra bedömningen om man skall avbryta produktionen och utrymma lokalen. Då skall det beslutet gälla alla. Man kan alltså inte vara nöjd med den typen av råd, som är så vaga och otydliga. Problemet är över huvud taget: Vad finns det för sanktionsmöjligheter? Om ett företag inte följer de allmänna och diffusa råd som arbetarskyddsstyrelsen har totat ihop — vilka sanktionsmöjligheter finns det då? Enligt min mening finns det inte några sanktionsmöjligheter alls. Ett företag som gör på det här sättet, alltså inte avbryter produktionen, löper inte någon som helst risk att drabbas av en sanktion — utom i det här fallet den skam man drabbas av, när det blir offentligt känt att man betett sig på det här sättet. Man får Prot. 1988/89:82 hoppas att det väger tungt. 16 mars 1989
Om utrymning av ar Fru talman! Först och främst skall man komma ihåg att vad man gjorde erokaler idbome från företagets sida var att söka råd hos polisen om vilken bedömning man bat där gjorde. Polisen är en sådan instans där man kan få kvalificerade råd om sådana saker som bombhot. Det var inte så att arbetstagaren själv skulle få avgöra om han eller hon skulle få lämna arbetsplatsen eller inte vid ett bombhot. Jag sade däremot att när det gällde personalvårdande åtgärder fick arbetstagarna, efter det att så att säga faran var undanröjd, möjlighet att lämna arbetsplatsen, om de tyckte att de behövde komma ifrån arbetsplatsen därför att situationen hade varit besvärlig. Det var alltså två olika saker.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern för ju delvis över den här frågan till en annan mycket viktig fråga: Vem har ansvaret i den här situationen — arbetsgivaren eller polisen? Jag tror att även om arbetsgivaren kan få kvalificerade råd av polisen, så måste arbetsgivaren ta ansvaret. Detta har arbetsmarknadsministern också sagt i sitt skriftliga svar. Arbetsgivaren kan allså inte hänvisa till polisen och säga att man fått råd av polisen, om det inte i sådana här situationer är så att polisen skall överta ansvaret. Det kanske är det arbetsmarknadsministern menar?
Fru talman! Det är naturligtvis inte alls så att polisen tar över ansvaret från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, men i sådana här situationer med ett bombhot mot en arbetsplats kan det ofta vara — och är ofta — mycket svårt för en arbetsgivare och en arbetsledare att avgöra ”kvalifikationen” i ett sådant hot. Då bör man ta råd av den kunskap som finns hos polisen. Det gjorde man vid detta enskilda tillfälle. Allmänt sett är det alltid arbetsgivaren som har ansvaret. Skyddsombudet kan stoppa produktionen, om man är oenig med arbetsledningen. Den möjligheten finns. När det gäller sanktionsarbetet vill jag säga att det är yrkesinspektionen som går in och utövar detta. Det finns alltså en organisation också på det här området.
Fru talman! Självfallet är det mycket svårt att bedöma hur pass allvarligt ett bombhot är, men just därför att det är så svårt att bedöma detta är det skrämmande att man som arbetsgivare så lättvindigt kan göra den bedömningen att det inte är någon fara och att här fortsätter vi produktionen medan undersökningen pågår. Just därför anser jag att det behövs skärpta föreskrifter på det här området, så att den här typen av förfarande blir omöjligt. 29 Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen är beredd att se till så att persontrafiken på järnväg i Norrland utvecklas och förbättras, och i så fall hur. Frågan är ställd mot bakgrund av att viss persontrafik på järnväg dras in vid tidtabellsskiftet i juni 1989. Våren 1988 beslöt riksdagen att regionalpolitiskt viktig interregional trafik skulle upphandlas från SJ genom transportrådets försorg. För ändamålet anvisades 274 milj.kr. för ett halvt år, dvs. omkring 550 milj.kr. för ett helt år. Transportrådet har genomfört sin upphandling för trafikåret 1989/90. Upphandlingen innebär bl.a. att sovvagnstrafiken på övre Norrland tryggas. Vissa rationaliseringar har visserligen genomförts för att få ut maximalt av de anvisade pengarna, men det av riksdagen fastlagda målet att trygga sovvagnstrafiken har uppnåtts. Regeringen vill att järnvägstrafiken inte bara i Norrland utan i hela landet skall utvecklas och förbättras. Målet skall nås genom att SJ utvecklas till ett modernt och effektivt tågtrafikföretag som kan konkurrera med privatbilen och inrikesflyget. Enligt min uppfattning skall persontrafiken på järnväg utvecklas genom att det reformutrymme som kan avsättas till järnvägen används för att förbättra infrastrukturen. Bl.a. görs nu omfattande förbättringar av norra stambanan. Järnvägstrafiken bör så långt som möjligt betalas av dem som använder den.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är först nu som vi har kunnat se konsekvenserna av det här trafikpolitiska beslutet. Det är nämligen först nu som vi fått den nya tidtabellen, eller rättare sagt de första utdragen av det som skall bli den nya tidtabellen. Av dessa framgår att det blir en lång rad indragningar redan nu i sommar. Lapplandspilen kommer att försvinna, trafiken på Sundsvall-Östersund kommer att försämras och, som det ser ut just nu, sannolikt ersättas av busstrafik. Förbindelsen till Ö-vik kan komma att försvinna och även till Umeå över Vännäs osv., osv. Listan kan göras lång. När man ser detta blir man naturligtvis litet förvånad. Det nya trafikpolitiska greppet innebar ju att staten skulle gå in och köpa den trafik som är samhällsekonomiskt motiverad, regionalpolitiskt motiverad eller miljömässigt motiverad men som inte är företagsekonomiskt bärkraftig och som SJ därför inte kan bedriva med de premisser som SJ nu för tiden skall arbeta på. Meningen är alltså att staten då skall gå in och köpa den trafiken. Det är uppläggningen. För 1988/89 anslogs det, som kommunikationsministern sade, 274 miljoner till köp av interregional trafik. Men dessutom gick 655 miljoner till tågtrafik på det ersättningsberättigade nätet. Det är alltså ungefär samma sak. Tillsammans blir det 929 miljoner. För i år anslog man sedan enligt budgeten Prot. 1988/89:82 583 800 000 kr. Det betyder att man dragit ned anslagen med ungefär 300 16 mars 1989 miljoner: Om persontrafiken på Vi vet ju att SJ har lånat staten ungefär 200 milj.kr. för att få ihop det här =... 0. z järnväg i Norrland någorlunda, men det fattas alltså pengar. Såvitt jag kan bedöma har regeringen svikit sitt eget förslag från förra året. Det är därför jag har ställt frågan.
Herr talman! Staten har åtagit sig att trygga sovvagnstrafiken på övre Norrland. Staten har anvisat ett visst angivet belopp för att köpa trafik som inte är lönsam, men det är inte ett obegränsat belopp. Man kan naturligtvis då säga — det tycks Roy Ottosson mena — att staten skall gå in och betala allt underskott; SJ skall köra och staten skall betala. Men det var ju för att komma bort från den sortens låt-gå-politik som riksdagen i fjol vår utformade en ny trafikpolitik, där man anger ramar och där man vet vad man betalar för. Sedan är det SJ:s ansvar att bedriva denna trafik rationellt och effektivt, kundanpassat. SJ kan inte bara räkna med att staten betalar underskott, utan SJ måste naturligtvis så långt det är möjligt aktivera sig för att bli konkurrenskraftigt inom de ramar som har gällt. Som jag har sagt tidigare många gånger här i kammaren tycker jag att det är för tidigt att nu utfärda slutbetyget för den trafikpolitik som utformades för tio månader sedan.
Herr talman! Det är inte fråga om att utfärda slutbetyget, utan det är fråga om att se hur den nya uppläggningen fungerar. Det är inte, som kommunikationsministern här sade, något underskott som man skulle gå in och betala, utan det är fråga om att staten skall gå in och på närmast affärsmässiga grunder köpa den trafik som är motiverad av samhällsekonomiska, miljömässiga eller regionalpolitiska skäl. Man kan göra en samhällsekonomisk bedömning och se hur mycket man behöver köpa. Jag konstaterade att man nu i praktiken köper för 300 milj.kr. mindre än tidigare och att det är därför som det sker neddragningar i trafiken. Neddragningarna i Norrland leder till att trafiken där utarmas, så att det blir | nästan omöjligt att ha kvar också den trafik som är kvar. Det behövs en viss trafik för att folk skall kunna använda tåg när man behöver åka. | Är man intresserad av att klara centrala miljömål, är man intresserad av att föra över så mycket som möjligt av trafiken till järnväg, måste man gå in här och arbeta mer aktivt. Jag vidhåller därför att regeringen nu sviker sin trafikpolitik.

Om tunga lastbilstrans é ö Å 5 boten Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen är beredd att inta en mer restriktiv hållning vad gäller dispensgivning för 60 tons fordon. Frågeställaren gör gällande att dispenser blivit vanligare och att dispenstransporterna sliter hårt på vägnätet. De dispenser som givits mer generellt avser transporter av rundvirke i skogslänen. Dessa transporter skall ske på vissa vägar och under den period då vägarna är tjälade. Till följd härav uppstår på grund av dispenserna ingen nämnvärd ökning av vägslitaget. Övriga dispensansökningar för transporter av delbart gods behandlas restriktivt av vägverket både centralt och regionalt. Dispenser för transporter av icke delbart gods och för tunga arbetsfordon etc. behandlas inte annorlunda än tidigare, dvs. kraven i vägtrafikkungörelsen skall vara uppfyllda. Jag finner ingen anledning att föreslå regeringen andra regler för dispensgivning än de som för närvarande gäller.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Kommunikationsministern förnekar alltså att det skulle ges fler dispenser nu än tidigare. Det stämmer inte alls med de uppgifter jag har fått fram. Tyvärr finns det ingen officiell statistik över detta, så jag kan inte bevisa det. Man håller för närvarande på med ett bärighetsprogram enligt vilket gränsen generellt skall höjas till 60 ton på våra vägar. Man förstärker broarna så att de klarar 60 ton. Vad händer då med vägarna emellan? Jo, de slits ned mycket fort. Det har skett framför allt i skogslänen. En 60 tons lastbil sliter mycket mer än en 50 tons eller en 40 tons — det är alldeles uppenbart. Det märkliga är att motivet till detta är att man skall anpassa boggitrycket till EG. Det är bara det att inom EG är det inte tillåtet att köra med 60 tons lastbilar. Det betyder att när denna anpassning är genomförd kan EG lastbilarna komma in i Sverige och få köra här, men de svenska lastbilar som väger totalt 60 ton kan inte köra inom EG — där får man inte köra med totalt sett så tunga fordon. Boggitrycket blir däremot detsamma, och på det sättet kommer EG-lastbilarna in i Sverige. Detta är en mycket märklig anpassning. I praktiken kommer den enligt min mening ökade dispensgivningen för 60 tons lastbilar — jag tror att kommunikationsministern skall kunna konstatera att det finns belägg för en sådan ökning, om han tittar litet närmare på detta — att leda till att järnvägen får släppa ifrån sig mycket av godstrafiken. Det har redan börjat ske. Järnvägen släpper en hel godstransportmarknad på de medellånga avstånden till vägtrafiken. Därigenom saboteras, menar jag, centrala miljömål och trafikpolitiska mål, nämligen att föra över så mycket gods som möjligt till järnvägen. Det finns därför all anledning för regeringen att se över det här.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att verka för ökad miljöhänsyn i vägplaneringen. Frågeställaren har som exempel anfört att vägverket planerar en ny sträckning av väg E 4 som innebär betydande ingrepp i Hagaparken i Stockholms och Solna kommuner. Generellt gäller att vägverket skall ta miljöhänsyn vid planeringen av allmänna vägar i enlighet med bestämmelserna i väglagen och vägkungörelsen. När naturresurslagen kom till ändrades väglagen. Denna ändring innebär att en miljökonsekvensbeskrivning alltid skall ingå i en vägarbetsplan och redovisa såväl väntade miljöeffekter som förslag till åtgärder som behövs för att förebygga störningar eller andra olägenheter från trafiken. Dessutom skall alltid samråd om en vägarbetsplan ske med de naturvårdsmyndigheter som berörs. I det av frågeställaren nämnda exemplet, som avser en ombyggnad av väg E 4, skall en planskild korsning byggas vid Haga norra grindar. Antalet körfält kommer att utökas för att möjliggöra ett jämnt trafikflöde och klara avoch påfarter på väg E 4 norr och söder om trafikplatsen. Dessutom anläggs en med väg E 4 parallell gångoch cykelväg i Hagaparken. Dessa åtgärder medför ett ökat intrång i parken. Arbetsplanen för vägobjektet har upprättats efter samråd med Solna kommun och de berörda länsmyndigheterna. Den innehåller en miljökonsekvensbeskrivning och den har varit utställd. De inkomna synpunkterna kommer att prövas av vägverket i samband med fastställelsen av arbetsplanen. Vägverket har fått i uppdrag att i samråd med Svenska kommunförbundet och statens naturvårdsverk redovisa en utvärdering av erfarenheterna av nyssnämnda miljökonsekvensbeskrivningar till den 1 juni 1990. Innan denna utvärdering föreligger är jag inte beredd att föreslå några ytterligare krav på miljöhänsyn i vägplaneringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. På många sätt kan man väl säga att detta frågesvar är det typiska frågesvaret. Det innehåller en redovisning av regelsystemet och egentligen ingen som helst synpunkt på den sakfråga som togs upp i min fråga. Jag inser ju bakgrunden. Det är inte så lätt att vara statsråd. Det finns väl ingen medborgare i Sveriges land som har så små möjligheter att uttrycka uppfattningar som statsråd, om det inte är ett ärende som regeringen skall ta ställning till. Det är i alla fall detta intryck jag får. Det är synd i det här sammanhanget. Det sätt på vilket vägverket far fram på många olika håll i landet borde föranleda större aktivitet från regeringens sida. I det här konkreta fallet är det fråga om ett av de känsligaste områdena man kan tänka sig. Berörda av den här vägsträckningen är Norra kyrkogården — en av de stora kyrkogårdarna i Stockholmsområdet — och inte minst Hagaparken. 33 Som planen nu ser ut innebär den kraftiga ingrepp i Hagaparken — ett av Stockholms och Sveriges viktigaste rekreationsområden och också ett kulturhistoriskt viktigt område. Det innebär en ökad miljöbelastning i form av föroreningar, buller, ljuseffekter osv. Det finns andra möjliga vägsträckningar. Det har bl.a. Haga/Brunnsvikens vänner visat. Det går alltså uppenbarligen att lösa problemen med vägsträckningen på ett sätt som inte behöver innebära det miljömord som nu verkar vara förestående. Min fråga är egentligen: Anser sig regeringen inte ha någon som helst möjlighet att ingripa i ett sådant här fall och se till att rimliga miljöhänsyn tas?
Herr talman! Pär Granstedt menar att vägverket far fram. Det är möjligen en lustifikation. Men det är också en allvarlig, svepande anklagelse. Om jag har förstått Pär Granstedt rätt — och det har jag — så är arbetsplanen upprättad i samråd med Solna kommun och länsmyndigheterna, som sagt. Centerpartiet har ju en stor tilltro till de lokala företrädarna i olika sammanhang, och jag vill instämma i den tilltron. Decentralisering är ju ett motto för centerpartiet. I detta sammanhang är det viktigt att också med förtroende se på vad som görs och vilka uppfattningar som finns på lokal och regional nivå. Planen har varit utställd, och synpunkter på den har kommit in. De skall prövas i det fortsatta arbetet. Regeringens uppgift är ju att lägga fast riktlinjer. Jag har ganska utförligt redovisat i frågesvaret vad vi kräver när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har givit ett särskilt uppdrag om att detta system skall utvärderas inom kort. Vi har begärt en delrapport av denna utvärdering redan före detta års slut. Detta är uttryck för ett aktivt agerande från regeringens sida för att starkt få fram miljöhänsyn i denna typ av planering.
Herr talman! Statsrådet har naturligtvis alldeles rätt uppfattat vad centern står för när det gäller decentralisering. Men det innebär ju inte att vi tror att alla kommunala beslut är höjden av vishet. I det här fallet delade centern i Solna inte majoritetens uppfattning. Vi känner alltså inte något ansvar för det beslut som Solna kommuns kommunstyrelse har fattat. Hagaparken är dessutom inte en angelägenhet bara för Solna kommun. Den är en viktig tillgång för hela regionen — och för hela landet skulle jag vilja påstå — med hänsyn till dess unika kulturhistoriska värde. Det är en synpunkt. En annan sak är också att i förhandlingssituationer mellan vägverket och kommuner har vägverket ett mycket starkt övertag. Det kan innebära att kommunen inte har tillräckliga möjligheter att göra rimliga hänsyn gällande. Vägverket är en statlig myndighet. Regeringen måste ha ansvar för vad en statlig myndighet tar sig för. När regeringens utvärdering är färdig, då är Hagaparken redan förstörd. — Prot. 1988/89:82 Kan man inte göra någonting dessförinnan? 16 mars 1989
Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig vilken handikappolitisk grundsyn som ligger bakom regeringens beslut att inte förhindra televerkets höjning av avgiften för nummerupplysning. Varje samhällssektor skall hållas tillgänglig för alla och i princip skall kostnaderna för detta bäras inom sektorn. Därför bör televerket kompensera handikappade som inte kan använda telefonkatalogen när nu verket beslutat införa en nummerupplysningsavgift. De handikappades användning av nummerupplysningen bör betalas av övriga abonnenter. Regeringen har funnit att den metod för kompensation som televerket valt bör utvärderas efter ett års tid. Utvärderingen skall göras i samarbete med berörda handikapporganisationer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är besviken, för det gav inte svar på min fråga. Jag undrar alltså vilken handikappolitisk grundsyn som ligger bakom regeringens beslut att sanktionera televerkets kraftiga avgiftshöjning. Statsministern angrep ju bankerna för deras avgifter. Vad skiljer televerket från bankerna i detta hänseende? Televerket gör ju precis samma sak: låter de små betala de stora förbrukarnas kostnader. Televerket och handikapporganisationerna har suttit i förhandlingar men inte nått något resultat. Tror verkligen Georg Andersson att televerket kommer till ett bättre resultat om ett år? Kommer samarbetet att underlättas av den nu fastställda taxehöjningen? Att begära att alla som inte kan använda telefonkatalogen skall ansöka hos televerket om nedsättning av avgift måste, som jag ser det, leda till andra kostnader för televerket. De människor som det här handlar om kan dessutom oftast inte skriva. De måste alltså be någon annan person skriva åt dem, för att de skall få denna avgiftsnedsättning. Sven Hulterström hänvisade i november till en undersökning i vilken det framkommit att det inte är de handikappade och äldre utan företag och de som har biltelefon som är de stora användarna av nummerupplysningen. Då kan jag inte förstå att det skall vara så svårt för televerket att ta ut kostnaden på rätt ställe. Dessutom har denna undersökning enligt uppgift hemligstämplats. Man kan fråga sig varför. Vet Georg Andersson hur en handikappads vardag egentligen ser ut? Skall en handikappad verkligen behöva hålla på med sådana här papper?
Herr talman! Till att börja med är jag väldigt förvånad över uppgiften att den här undersökningen har hemligstämplats. Jag har vid flera tillfällen diskuterat denna undersökning med handikapporganisationerna. Den är välkänd. Denna undersökning visar att det är företag som till ca 40 96 utnyttjar nummerupplysningstjänsten. Volymen ökar kraftigt och därmed även kostnaderna för televerket. I och med att denna tjänst är helt gratis ökar utnyttjandet, och kostnaderna skenar i höjden. Kostnaderna är ca 300 milj.kr. per år. Om man slår ut denna kostnad på abonnemangsavgiften innebär det en höjning med ca 60 kr. per år för alla. Då skulle alla få vara med och betala storförbrukarnas utnyttjande av denna service. För att få hejd på denna utveckling har televerket självt — jag betonar detta — fattat detta beslut för att hjälpa de handikappade. Precis tvärtemot vad Barbro Sandberg säger, är televerket berett att fullt ut kompensera just de små människorna, de som är i behov av denna tjänst och inte kan utnyttja katalogerna. Regeringen har då sagt: Låt oss se hur denna kompensation faller ut under det första året, och uppmanat televerket att utforma denna i nära samarbete med handikapporganisationerna. Jag tycker nog att det, i det läge som råder, är den enda möjliga vägen att gå.
Herr talman! Jag tycker det är ett märkligt sätt att resonera. Först och främst är det faktiskt de små som får betala. ”Kompensationen” består av 7 Jo på samtalsmarkeringarna. Man räknar alltså med ett sådant samtal per månad för dem som endast kan använda sig av nummerupplysningen. När man vet vem det är som använder den, borde man kunna utforma ett taxesystem så att den som använder det mest också skall kunna betala. Enligt de uppgifter som jag har, har man bl.a. från Synskadades riksförbund kommit med olika förslag till hur man skall kunna ta ut en sådan avgift för att inte låta de handikappade betala. Biltelefoner har ju redan i dag en speciell avgift, och man kan alltså spinna vidare på den linjen. De kan fortsätta att stå för sina högre kostnader. Företag gör avdrag för sina rörelsekostnader, men det gör inte en enskild. Därför borde man kunna ta ut kostnaden av den rätta förbrukaren.
Herr talman! Tyvärr är det inte fullt så enkelt. Jag är övertygad om att televerket om det hade varit möjligt att hitta en annan väg också hade beträtt den. Man kan inte renodla så som Barbro Sandberg här gör. Jag vill komplettera, för att det inte skall uppstå några missförstånd: den kompensation på 7 90 som televerket har erbjudit är bara den ena delen. Därtill har man sagt att man är beredd att göra en individuell kompensation fullt ut för den lilla, mycket begränsade grupp av handikappade som är i stort behov av att utnyttja nummerupplysningen. Kom ihåg att enligt den undersökning som gjorts är det så att många av de handikappade inte alls utnyttjar nummerupplysningstjänsten. Hade man slagit ut kostnaderna jämnt, så hade alla fått vara med om att betala en 60 kr. högre abonnemangsavgift.
Herr talman! Jag förespråkar inte att man skall ta det rakt över, utan att man skall debitera den som är förbrukare. De handikappade som det här rör sig om kan inte se, och därför ofta inte heller skriva. Det innebär att de på något sätt måste ha hjälp med att få fram till televerket: ”Det här kan jag inte klara!” Det som televerket med sina stora resurser inte kan åstadkomma, det begär man att den lilla enskilda människan på egen hand skall kunna klara av!
Herr talman! Nu börjar vi bli överens, Barbro Sandberg och jag. Nu säger hon att de som utnyttjar tjänsten skall betala. Det är precis vad som föreslås! Därtill kommer att man från televerkets sida är beredd att göra ett undantag för de handikappade och där kompensera fullt ut för sådana som inte har möjlighet att använda telefonkatalog.
Herr talman! Jag tror att Georg Andersson förstår vad jag menar — jag menar dem som är storförbrukare. De handikappade skall vi sörja för — vi säger att de skall leva på samma villkor som vi andra. Låt oss inte krångla till det för den lilla människan, som har vissa andra problem också — särskilt inte till den grad att de kanske inte ens klarar att använda telefonen i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret — som inte säger någonting egentligen, tycker jag. Jag hade åtminstone förväntat mig ett svar innebärande att regeringen som företrädare för ägaren hade gett den klara signalen till Celsius att inte ta beslut om nedläggning av nyproduktion den 29 mars. Det är enligt min uppfattning självklart att riksdagen måste fatta beslut om den framtida inriktningen avseende inhemsk produktion av örlogsfartyg. 1988 års försvarskommitté måste därför ges möjlighet att ta fram ett underlag för beslut i denna viktiga fråga och även anvisa hur våra resurser inom varvsindustrin bäst skall utnyttjas. I det prekära läge som uppkommit för Karlskronavarvet är det viktigt att åtgärder vidtas för att bibehålla handlingsfriheten. Karlskronavarvet är det enda varv i vårt land som besitter kompetens och kunnande för en allsidig produktion av örlogsfartyg. Denna betydelsefulla samhällsresurs måste utnyttjas på optimalt sätt. Marinen har ett stort framtida behov av nya övervattensfartyg i enlighet med ÖB:s perspektivplan. Moderata samlingspartiet har därför i en partimotion föreslagit att ytterligare två kustkorvetter anskaffas omgående. Socialdemokraterna har bollen, att medverka till fortsatt inhemsk fartygsproduktion på Karlskronavarvet genom att biträda det moderata förslaget och därmed rädda jobben på Karlskronavarvet. Slutligen vill jag ställa en konkret fråga till industriministern: Kommer industriministern att medverka till att Celsius den 29 mars inte tar beslut om nedläggning av nyproduktionen av örlogsfartyg på Karlskronavarvet, så att handlingsfriheten därmed kan bibehållas?

Herr talman! Jag tackar för det beskedet, industriministern! Det finns alltså ytterligare en frist för riksdagen, under våren, då budgeten för försvaret skall behandlas. Det finns all anledning att ytterligare betona allvaret i detta. Dels behöver marinen nya fartyg, dels är det mycket enkelt att förlänga den första beställning av kustkorvetter som man nu håller på att avsluta på Karlskronavarvet, dels finns det alla skäl att göra nya beställningar just beträffande kustkorvetter för att på så sätt klara den sysselsättningssvacka som inträder på Karlskronavarvet i mitten av år 1990.

Herr talman! Jag tackar för det beskedet och hoppas att staten i egenskap av ägare ger klara signaler för den framtida verksamheten vid båda varven.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att undersöka möjligheterna att nå politisk enighet kring en ändring av valkretsindelningen i Malmöhus län i enlighet med vad som föreslagits av två tidigare utredningar. Det förslag Knut Wachtmeister syftar på går ut på att de nuvarande två valkretsarna fyrstadskretsen och Malmöhus läns valkrets delas upp i tre valkretsar, nämligen Malmöhus läns södra och norra valkretsar samt Malmö kommun. Någon politisk enighet har inte kunnat uppnås kring förslaget. Det har därför inte lett till lagstiftning. Frågan har senast behandlats av folkstyrelsekommittén, som år 1986 tog kontakt med partisekreterarna i de fem partier som då var representerade i riksdagen för att utröna intresset för valkretsförändringar. Endast två partier, moderata samlingspartiet och folkpartiet, visade något uttalat intresse för en förändring av valkretsindelningen i Malmöhus län. Hur en sådan förändring skulle se ut var emellertid dessa partier oeniga om . Någon förändring av valkretsindelningen kom därför inte till stånd i samband med att kommitténs arbete i övrigt ledde till beslut i riksdagen år 1988. Valkretsindelningen har en stor betydelse för de politiska partiernas organisation och verksamhet. Det är därför av stor vikt att förändringar av denna indelning kan ske under bred enighet. Goda skäl kan i och för sig anföras för en förändring av valkretsindelningen i Malmöhus län. Mot bakgrund av att det så nyligen inte gick att få någon enighet i frågan, är jag tveksam till om det är meningsfullt att nu ta några initiativ i den. Skulle valfrågor av någon annan anledning komma att aktualiseras, är jag emellertid beredd undersöka om det finns förutsättningar att ta upp saken på nytt.

Herr talman! Tack för svaret! Jag har tidigare frågat tre andra justitieministrar — Petri, Rainer och Wickbom — och då fått svaret att de var positiva till en ny valkretsindelning, om det gick att enas politiskt. Valkretsindelningen i Malmöhus län är ett missfoster och har varit det i många decennier. När indelningen kom till för snart 70 år sedan, kunde uppdelningen mellan stad och land vara motiverad, eftersom levnadsbetingelserna var så olika då. Än orimligare blev valkretsindelningen efter storkommunreformen, som medförde att en kommun, Höganäs, genom ett utvidgat Helsingborg inte längre var geografiskt sammanhängande med resten av länsvalkretsen. I alla andra län är valkretsarna geografiskt sammanhängande. Det kan tilläggas att valkretsutredningen för tolv år sedan ansåg en ändring mycket angelägen. Nu säger justitieministern helt riktigt att folkstyrelsekommittén inte föreslagit någon ändring, eftersom det inte gick att nå politisk enighet. Härtill kan sägas: 1. Det framgår inte om de politiska partierna i Malmöhus län tillfrågats, vilket var fallet vid förra utredningen. senaste valet, och nu kan följaktligen läget vara annorlunda. 3. I den utredning som Carl Axel Petri tillsatte 1980 gick det att uppnå enighet mellan de fyra demokratiska partierna om en ny indelning i Malmöhus län. I allra sista stund ändrade sig folkpartiet, så det blev ingen proposition. Nu säger folkpartiet ja, vilket visar att opinionen kan svänga inom ett parti. Nu har jag en följdfråga till justitieministern: Vill justitieministern, mot bakgrund av vad jag här har sagt, göra ett försök att nå politisk enighet och då börja nere i Malmöhus län?

Herr talman! Anders Castberger har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att uppfylla regeringsdeklarationens löfte om en sänkt promillegräns vid rattonykterhet. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det ankommer på mig att svara på frågan. Jag kan försäkra Anders Castberger att det fortfarande är min och regeringens avsikt att lägga fram ett förslag om en sänkt promillegräns. De uttalanden av mig som Anders Castberger refererar till i sin fråga var inte alls av den innebörden att något förslag inte skulle läggas fram utan tog endast sikte på tidpunkten för förslaget. Bakgrunden till detta är att det visat sig att det såväl inom som utom riksdagen finns en opinion för att införa en s.k. principiell nollgräns. För att riksdagen skall kunna ta ställning till om detta är möjligt och lämpligt fordras det enligt min mening ytterligare beredning av ärendet. Min avsikt var därför att få till stånd en skyndsam beredning under parlamentarisk medverkan. Det har nu visat sig att det inte är möjligt att åstadkomma en beredning under sådan medverkan. Detta beklagar jag. Jag avser ändå att fortsätta arbetet med sikte på att uppnå en så bred politisk enighet som möjligt.

Herr talman! Tack så mycket för svaret, justitieministern! Men svaret på 16 mars 1989 frågan om vilka åtgärder som skall vidtas säger i själva verket, tyvärr: Utredning igen. Det är helt barockt att försöka utreda självklara saker. Det skapar i stället en misstro mot själva utredningsväsendet. Det bestående intrycket av det här är ju att det är politiska skäl som gör det intressant att fördröja frågans lösning. Frågan om promille har utretts sedan 1930-talet. Rapport på rapport har publicerats, och bara det senaste decenniet har en lång rad studier gått in på inte bara påverkansgraden vid olika promillehalter utan också mätmetoderna och deras tillförlitlighet. Varför skall vi uppfinna hjulet en gång till, när det redan finns? Finns det inte resurser på departementet att läsa och dra slutsatser av allt detta material, så att vi här i riksdagen hade fått ett förslag att ta ställning till inom den tid som faktiskt regeringsdeklarationen ger sken av och förespeglar oss? Denna fråga har vi inte fått svar på ännu.
Herr talman! Anders Castberger säger dels att frågan har utretts sedan 1930-talet, dels att man inte skall utreda självklara saker. Av det drar jag slutsatsen att Anders Castberger är medveten om att frågan om en principiell nollgräns aldrig är utredd. Det som under senare tid har skett vad gäller utredning är att det gjordes en departementspromemoria 1983 om trafikonykterhetsbrottet. I den föreslogs en sänkning till 0,4 promille. Promemorian remissbehandlades, och hälften av remissinstanserna ansåg då att ingen sänkning borde ske. Det gjordes en proposition på förslaget som återkallades så småningom. Förslaget om en sänkning till 0,4 promille remissbehandlades nyligen, och det är i det sammanhanget som frågan om en principiell nollgräns har uppkommit. Anders Castberger har i en motion till årets riksdag hemställt om en principiell nollgräns med godtagbar rättssäkerhetsmarginal. Jag skulle bra gärna vilja veta vad Anders Castberger anser vara en godtagbar rättssäkerhetsmarginal. Hur många promille är det? När har den frågan utretts?

Herr talman! På rikspolisstyrelsen ansvarar Håkan Jaldung för dessa saker. Han säger så här: ”Promillegränser är ett politiskt beslut.

Man är rund under fötterna, förstås, men häpnadsväckande nog är man fullt godtagbar som bilförare, med dagens lagstiftning. Tror verkligen 4 justitieministern att anhöriga till personer som dödas av formellt nyktra men i själva verket fulla människor accepterar en fortsättning på detta?
Herr talman! Jag konstaterar att Anders Castberger inte besvarade min fråga om när en principiell nollgräns har utretts.
Herr talman! Nu är det helt plötsligt ledamöterna som skall svara på statsrådens frågor och inte tvärtom. Jag är synnerligen missnöjd med det svar jag har fått på min fråga till statsrådet. Jag kan gärna upprepa att gång på gång har frågan om promillegränser utretts. Gång på gång har forskare framlagt rapport på rapport om detta problem, såväl vad gäller påverkansgrader, vid vilka promillehalter som påverkan uppkommer som i fråga om hur tillförlitliga och bra mätmetoderna är. Att sammanställa detta och på grundval härav lägga fram ett förslag borde regeringen ha kunnat klara, allra helst som statsministern utlovade detta i regeringsdeklarationen.
Herr talman! Anders Castberger har frågat vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att uppfylla löftet i regeringsdeklarationen, och jag har besvarat frågan med att regeringen kommer att uppfylla löftet i regeringsdeklarationen och föreslå en sänkning av promillegränsen. Dessutom har jag sagt att jag kommer att låta göra en beredning för att uppnå en så bred politisk enighet som möjligt. Jag måste bara beklaga att det partisom Anders Castberger företräder inte har varit berett att medverka till den beredningen.
Herr talman! Det kan väl förväntas att regeringen lägger fram en ny regeringsdeklaration i oktober månad detta år. Fram till dess kommer vi knappast att kunna ta ställning här i kammaren till något regeringens förslag beträffande denna fråga. Därmed tycker inte jag att regeringen har uppfyllt sitt löfte i regeringsdeklarationen på något annat sätt än genom att lägga frågan i en ny utredning. Folkpartiet är berett att medverka i denna fråga. Vi är beredda att rösta igenom ett bra förslag här i kammaren. Det har vi varit hela våren, och vi har varit beredda på det med tanke på vad som stod i regeringsdeklarationen. Vi är inte beredda att fortsätta i utredningskvarnen.

Herr talman! Lars Leijonborg har, mot bakgrund av en undersökning som visar på ett betydande bortfall av undervisningstid i skolan, frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att tillförsäkra eleverna de lektioner de har rätt till. | Den undersökning SÖ nyligen presenterat om tidsanvändningen i skolan ingår som en del i det nationella utvärderingsprogrammet för skolan. Enligt riksdagens och regeringens beslut skall SÖ redovisa en samlad bedömning av resultaten av utvärderingen vart tredje år. Enligt min mening är det generellt I sett angeläget att avvakta den första av dessa bedömningar innan riksdag och regering beslutar om åtgärder med anledning av utvärderingsresultaten. Jag räknar med att den första samlade bedömningen skall kunna föreligga under nästa år. För gymnasieskolans del, som ju hade det största bortfallet av lektioner i utvärderingen, har regeringen redan i början av förra året utfärdat en förordning om minsta undervisningstid för vissa språk i gymnasieskolan. Den försöksverksamhet med treåriga yrkeslinjer som startade hösten 1988 bedrivs enligt en timplan som anger det antal lektioner som eleverna skall ha i varje ämne. Min företrädare utvecklade skälen för att ange en s.k. nettotid i timplanerna i propositionen om utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Han anförde där bl.a. att det är angeläget att slå vakt om den ämnesbundna tiden och tillförsäkra eleverna ett bestämt antal undervisningstillfällen i olika ämnen. När det gäller den särskilda frågan om s.k. fasta lärarvikarier som Lars Leijonborg tar upp i sin fråga är det en missuppfattning att det skulle fordras särskilda statsbidrag för att inrätta sådana tjänster. Statsbidrag kan tjäna som en stimulans för en utveckling i en sådan riktning, men det är fullt möjligt för varje kommun att på egen hand besluta om att använda statsbidraget till vikarieinsatser i skolan till fasta lärarvikarier i stället för korttidsvikarier. I flera kommuner har redan sådana åtgärder vidtagits eller planeras. SÖ har också nyligen på regeringens uppdrag utarbetat ett underlag till kommunernas hjälp för hur sådana förändringar kan göras. Jag utgår också från att de nyligen redovisade resultaten om lektionsbortfall i sig ytterligare kommer att stimulera en sådan utveckling.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret. Lärarna i grundskolan är frånvarande i medeltal var tionde lektion. Bara vid hälften av dessa lektioner ersätts de med behöriga lärare. I gymnasieskolan är bortfallet av lektioner ännu större. För en elev som gått grundskola och gymnasium motsvarar detta mer än ett helt läsår. Detta är värt att tänka på för dem som ibland talar om att man skall förlänga gymnasieskolan med ett år. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att göra en hel del åt detta. Vi har i 43 folkpartiets skolprogram talat om någon form av garanti, som ger eleverna rätt till deras lektioner. Jag tror inte man behöver avvakta någon ytterligare utvärdering. Dessa problem har varit väl kända under lång tid. Det är en rejäl knäpp på näsan som statsrådet ger åt ett par av sina kolleger —låt mig nämna Bengt Göransson och Kjell-Olof Feldt — när han påpekar att man kan inrätta tjänster för fasta lärarvikarier utan ytterligare statsbidrag. Dessa båda nämnda statsråden förde i januari in den frågan i den allmänna debatten. I ett trängt läge sade regeringsföreträdare att detta med besparingar på skolan inte kunde vara så farligt, för regeringen tänkte återkomma med förslag om 100 milj.kr. i statsbidrag till tjänster för fasta lärarvikarier. Då argumenterade man för att det var så bra med fasta lärarvikarier och sade att ett särskilt statsbidrag skulle utgå till dem. Detta väckte förhoppningar i skolkretsar om att man skulle få ökade resurser. Statsrådet vet väl min inställning till ytterligare ”påsar” som vi brukar tala om. Jag tycker inte det behövs. I folkpartiets skolprogram krävde vi fasta lärarvikarier utan några extrapengar. Men när nu regeringen har lovat sådana, så tycker jag det finns anledning att infria löftet, och jag vill fråga om man står fast vid det.
Herr talman! Lars Leijonborg tar upp diskussionen om anslaget på 100 milj.kr. som föreslogs i samband med diskussionen om neddragning av statsbidraget till grundskolan med 167 milj.kr. Han frågar om det förslaget ligger fast. Lars Leijonborg vet ju om, liksom de flesta andra som lyssnar på diskussionen, att vi intog en annan ställning efter den offentliga diskussion som skedde kring regeringens budgetförslag i januari månad. Jag har den uppfattningen — och det är bra om Lars Leijonborg och folkpartiet delar den — att vi skall utnyttja de statsbidrag vi redan har för grundskolan. Såvitt jag kan se finns inga formella hinder för kommunerna att redan nu inrätta denna typ av tjänster för fasta lärarvikarier för att på så sätt få en högre kvalitet på de lektioner som skall ersättas när ordinarie lärare är borta. Här finns också goda försök gjorda i två av våra intressanta skolkommuner, Botkyrka och Malmö. Det visar att det resonemang jag nyss redovisat är korrekt.

Herr talman! Vi brukar ibland göra så att när vi är särskilt intresserade av en verksamhet kan vi stimulera den med ett särskilt statsbidrag. Men egentligen tror jag att det här framför allt handlar om opinionsbildning och upplysning. Det är väl bra att SÖ har utfärdat dessa instruktioner för hur man kan gå till väga när man inrättar denna typ av tjänster.

Herr talman! Den sista frågan först. I det översynsarbete som nu pågår inför den framtida gymnasieskolan har skolöverstyrelsen i sitt bidrag redovisat ett resonemang som bygger på ett nettoantal av lektioner som skall erbjudas eleverna. I det avseendet borde det resonemang Lars Leijonborg för från talarstolen vara tillgodosett genom de förslagen. Nu skall förslagen remissbehandlas och ingå i en framtida diskussion om den kommande gymnasieskolan. Uppenbart är att vi i det sammanhanget går en utveckling till mötes som påminner om den typ av garantier som redan finns i den kommunala vuxenutbildningen, och på så sätt tillförsäkrar eleverna en nettotid.

Herr talman! Statsrådet har också begränsning av taletiden, och jag har förståelse för att han inte hinner svara på alla frågor. Men jag är litet envis med frågan om fortbildning på icke lektionstid. Det är ju en avtalsfråga där facket hittills har intagit ståndpunkten att det är bäst för lärarna om denna fortbildning pågår under terminstid och alltså under lektionstid. Jag tycker dock att vi som politiker i första hand i denna valsituation bör tänka på eleverna. Det har också riksdagen gjort genom detta uttalande. Det vore intressant att höra om regeringen tror att man kan komma vidare där på något sätt. Jag tycker det är utmärkt med idéerna i fråga om gymnasieskolan, men egentligen borde det vara möjligt att också tillämpa samma principiella synsätt på grundskolan. För att sätta en press på dem som planerar verksamheten skulle man kunna slå fast att eleverna har rätt till sina lektioner.
Herr talman! Vad gäller nettolektionsresonemanget är det naturligtvis principiellt möjligt att föra motsvarande resonemang kring insatserna i grundskolan. Men som Lars Leijonborg säkert erinrar sig sade jag i min första replik att man i några kommuner valt att inrätta s.k. fasta lärarvikarier för att på så sätt lösa det bekymret i den skolformen. Lars Leijonborg svarade egentligen själv på frågan om fortbildning på lektionstid. Han påpekade att det var en avtalsfråga. Jag har av den anledningen i dag inte velat gå in i debatten och här i kammaren ta upp resonemanget. Det är inte obekant för någon som lyssnar till detta samtal, misstänker jag, att det pågår en avtalsrörelse just nu. Jag vill inte ytterligare komplicera denna.

GE svensk Korspmenk Herr talman! Per Gahrton har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för polilik att garantera att svenska konsumentskyddsbestämmelser inte offras inför en anpassning till EG. De nordiska konsumentministrarna uttalade för ett år sedan att anpassningen till EG:s inre marknad inte bör medföra en sänkning av den nuvarande höga nordiska nivån i konsumentskyddet. I den mån säkerhetskraven för konsumentprodukter fastställs på europeisk nivå är det därför angeläget att Sverige deltar i arbetet. Detta gör vi både genom överläggningar med EG-kommissionen och genom deltagande i det europeiska standardiseringsarbetet. Till detta har vi anslagit nya resurser och vet redan att sådant arbete kan medföra att svenska säkerhetssynpunkter vinner gehör. Samtidigt måste sägas att det inte är givet att Sverige på alla områden som rör konsumentprodukter har de bäst genomtänkta säkerhetsnormerna. Frågan om en anpassning av svenska konsumentskyddsbestämmelser får därför prövas från fall till fall.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som gör mig ganska bekymrad. Där arbetsmarknadsministern kan ge kategoriska besked om att ingenting skall bli sämre så nöjer sig Margot Wallström med ett ”bör” — anpassningen bör inte medföra en sänkning av det nuvarande höga nordiska skyddet. Men det är ändå så att konsumentverkets chef nyligen sade att i allmänhet så ställs lägre säkerhetsoch kvalitetskrav på konsumentprodukter inom EG-länderna. Hans företrädare, Margot Wallströms nuvarande regeringskollega Laila Freivalds, sade när hon var generaldirektör att hon tyckte att regeringen anpassat sig för mycket till EG:s nuvarande bestämmelser och synpunkter och att regeringen tyckte det var viktigare att harmonisera med EG än att hjälpa konsumenterna att undvika risker. Varför kan vi inte få samma kategoriska besked när det gäller konsumentskyddet som när det gäller arbetsmiljön? Kan vi inte få clara verba att det inte skall bli några som helst försämringar? Det måste ligga en hund begraven om man inte kan ge ett väldigt klart besked. Sedan är det naturligtvis ett annat problem för oss att vi har mindre material om konsumentskyddet än vi har om arbetsmiljön. Det hann så att säga aldrig läcka ut någonting om konsumentskyddet i januari, när det tydligen läckte från arbetsmarknadsdepartementet, så att vi kunde skriva motioner om saken. Måhända är det så att Margot Wallström som är ny i regeringen inte hunnit anpassa sig lika mycket till hemlighetsmakeriet? Vi kanske skulle kunna få ut det material som finns inom konsumentverket och inom hennes departement som handlar om EG-anpassningen av konsumentskyddet. Går det för sig?

Herr talman! Det rör ändå på sig! Vi skall inte förändra våra höga krav. Jag tar fasta på detta. Det uttalandet är mer kategoriskt. Vi skall inte förändra våra höga krav. Vi noterar detta och skall lägga det på minnet. Sverige skall självfallet lära av andra länder, och det är helt klart att det finns en hel del saker som är svåra att diskutera av det enkla skälet att vi inte har tillgång till materialet. Här finns två mycket långtgående uttalanden av nuvarande och föregående chefen för konsumentverket. De säger att det i allmänhet är sämre bestämmelser i EG. Det är svårt för oss som inte får tillgång till hemligt material att veta vad som ligger bakom detta. Min fråga på den punkten kvarstår. Kan det tänkas vara mindre hemlighetsmakeri i civildepartementet än i arbetsmarknadsdepartementet, så att vi kan få tillgång till det material som ändå finns och i vilket man jämför EG-reglerna med våra regler?

Herr talman! Konsumentverkets chef sade att EG:s bestämmelser i allmänhet är sämre än de svenska, medan statsrådet i sitt svar försökte att säga något annat. Men på den punkten noterar jag som sagt det kategoriska löftet: Vi skall inte förändra våra höga krav. Det är ett viktigt löfte, och vi skall komma ihåg detta när det blir tal om att ändra någonting. Här finns ett löfte givet i riksdagen. När det gäller frågan om att få tillgång till hemligt material beror antalet inlägg på hur länge statsråden fortsätter att försöka slingra sig. Det behöver inte bli några inlägg alls, om vi kan få ett enkelt svar om att hemlighetsmakeriet inte är detsamma hos Margot Wallström som det dess värre är hos Ingela Thalén, utan att vi kan få tillgång till det material som ju finns. Kan vi få det?

Herr talman! Nu börjar det bli mer komplicerat här. Nu skall det plötsligt bara vara höga krav. Är det tjänstemännen som nu har varit framme och konstaterat att statsrådet här tidigare gick litet för snabbt fram? Det var ju ändå så att statsrådet sade: Vi skall inte förändra våra höga krav. Jag tolkar detta som att ingen försämring kommer att ske när det gäller det svenska konsumentskyddet. Är det samma kategoriska besked som Ingela Thalén gav i motsvarande fall, eller är det någonting annat?

Herr talman! Britt Bohlin har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att ingen onödig uppbromsning sker i utbyggnaden av äldreomsorgen. Den delegation som regeringen tillsatt för att utreda konsekvenserna av ett mer samlat huvudmannaskap för äldreomsorgen är nu inne i ett slutskede. Det är min förhoppning att äldredelegationens arbete skall kunna presenteras i början av maj månad. Från flera håll i landet har jag fått rapporter om att det finns oro över att äldredelegationens arbete riskerar att försena pågående utvecklingsarbete. Detta är självfallet inte bra. Frågan har diskuterats inom delegationen, och de båda kommunförbundens ordförande gick ut till huvudmännen med ett uttalande i frågan i slutet av förra året. Innebörden av detta uttalande är att det utvecklingsarbete som kommuner och landsting bedriver nu och under tiden fram till huvudmannaskapsskiftet enbart kommer att vara till nytta för båda parter. De lösningar som kommuner och landsting avtalar om kommer inte att påverka hur finansieringsansvaret slutgiltigt fördelas när äldredelegationen lägger fram sina förslag. Jag delar denna uppfattning. Det finns inga skäl att avstå från att etablera nya verksamhetsformer eller att utveckla den befintliga verksamheten. Tvärtom finns det stora behov av förnyelse inom äldreoch handikappomsorgen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Alla och envar förstår ju att meningen med en bättre samordning mellan kommuner och landsting aldrig var att utvecklingen inom äldreomsorgen skulle stanna upp. Men så har det tyvärr blivit, främst på grund av att man funderar och spekulerar över vilka grunder som äldredelegationen väljer att tillämpa vid beräkningen av finansieringen av äldreomsorgen. Är det befolkningsmängden man kommer att utgå från, dvs. en ren skatteväxling? Kommer man att utgå från befolkningens struktur, dvs. antalet äldre i kommunen? Kommer man att utgå från befintliga äldreomsorgsresurser, exempelvis sjukhem och gruppbostäder? Kommer man att ta hänsyn till det samlade utbudet av resurser som står till äldre människors förfogande? Då tänker jag även på kommunens resurser, servicehus m.m. Allt detta är förstås nödvändiga komponenter att ta hänsyn till. Skatteväxling rakt över är ett alldeles för klumpigt verktyg som också skapar stora orättvisor. Oron över allt detta är stor framför allt i små glesbygdskommuner, där åldersstrukturen dessutom ofta är sådan att det finns långt fler äldre människor än genomsnittligt i landets övriga kommuner. Nog förstår man dessa människors oro över vad framtiden har i sitt sköte. Därför är det nödvändigt att vi nu hjälps åt för att få fram de nödvändiga beskeden, så att inte arbetet för en bättre äldreomsorg totalt stoppas upp. Jag uppfattar statsrådets svar på ett sådant sätt att vi är helt överens om detta. Med tanke på frågans omfattning innebär väl början av maj en snabb handläggning och därmed ett snabbt besked.
Herr talman! Låt mig till denna analys som Britt Bohlin gör och som jag kan instämma i bara tillägga att delegationen som, vilket jag tidigare har sagt, avser att vara färdig i början av maj, har samma syn på uppgiften att omfördela de resurser som i dag bär upp den verksamhet som landstingen bedriver och som kommunerna skall ta över. Vi överväger för närvarande ett system där i varje fall fyra olika komponenter finns med vid omfördelningen. Det är de framtida statsbidragen, den framtida skatteutjämningen, en skatteväxling och något som vi kallar för en mellankommunal utjämningsresurs inom varje län. Med dessa fyra instrument som vi för närvarande filar på, vet vi att vi kan komma mycket långt när det gäller att finna former för en rättvis omfördelning, så att varje kommun kommer att få de resurser som ingår i det nya åtagande som kommunen, när reformen införs, tar på sig.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret.

På denna punkt har Sten Andersson endast meddelat att regeringens uppfattning om den roll UNHCR och andra internationellt erkända humanitära organisationer bör spela har framförts direkt till den turkiska regeringen. Av Sten Anderssons svar framgår inte tydligt vilket svar den turkiska regeringen har lämnat. Det är i dag fråga om dels en snabb förbättring av de närmare 40 000 flyktingarnas aktuella och akuta situation i de läger de befinner sig i, dels vilka mer varaktiga lösningar som kan uppnås. Det räcker inte med UNHCR:s närvaro i lägren. Att diskussionerna med den turkiska regeringen och den regeringskontrollerade turkiska Röda halvmånen har pågått under lång tid utan att någon definitiv lösning uppnåtts vare sig på kort eller lång sikt är oroande. Det gäller att utöva betydligt starkare press på Turkiet. Av särskild betydelse är att de länder som kan ta emot flyktingar agerar. Jag tänker särskilt på USA, Västtyskland, Benelux-länderna och de nordiska länderna. Sverige måste agera i detta sammanhang tillsammans med dessa länder. Kan utrikesministern säga något om de kontakter som har tagits med andra länder i detta avseende? Det gäller främst att UNHCR kan få bestämda uppgifter och bestämt ansvar för flyktingarbetet i Turkiet, så att det kan bedrivas efter internationellt vedertagna normer. Jag anser att Europarådets ministerkommitté också borde kunna agera mer aktivt i denna fråga. Vid det besök jag och andra svenska riksdagsledamöter samt en dansk folketingsman gjorde i samtliga flyktingläger fick vi en inblick i den rådande situationen. Villkoren är, som jag framförde i interpellationen, inte acceptabla. De förstärkningar av hjälpinsatserna som utrikesministern har redovisat är välkomna men otillräckliga, även om jag beaktar vad andra länder kan ha gjort. Förhållandena i flyktinglägret i Mus är så vidriga och alarmerande att en nedläggning av lägret och förflyttning av flyktingarna där borde genomföras utan vidare dröjsmål. För samtliga flyktingläger gäller att flyktingarna lever under fängelseliknande förhållanden, omgärdade av polis och militär och taggtrådsstängsel. Endast i mindre utsträckning tillåts flyktingarna att lämna lägret. De saknar sysselsättning, även fritidssysselsättning. Förberedelsearbete för att de skall kunna slussas ut från lägren saknas. I alla läger är barnens antal mycket stort. Det är särskilt allvarligt att man saknar all undervisning och utbildning. Jag noterar med tillfredsställelse att utrikesministern förklarar att Sverige 62 är berett att inom flyktingkvoten ta emot flyktingar ifrån flyktinglägren. Jag har samtalat med många flyktingar som säger att de önskar komma till Prot. 1988/89:83 Sverige. Jag fick häromdagen ett brev från flyktinglägret i Diyarbakir, med 17 mars 1989 en lång lista på flyktingar som önskar komma till Sverige. Vad som är é d 3 PN § RET Om kurdernas situaoroande med brevet är att man skriver att inga väsentliga förbättringar har =... z : 2d å sne 1 3 tion i Turkiet m.fl. länskett i detta läger, som trots allt inte hör till de värsta. Jag vill också framhålla der att jag tycker det är angeläget att de som får komma hit får komma utöver den flyktingkvot som tidigare har fastställts, nämligen 1 250 personer.
Herr talman! Även jag vill tacka utrikesministern för svaret. Min fråga om vilka åtgärder regeringen ämnade vidta för att förbättra förhållandena för de kurdiska flyktingarna från Irak gällde dels förhållandena i själva lägren medan de är kvar, alltså en mera kortsiktig lösning, dels den långsiktiga lösningen. I lägren kan man ju inte stanna. Det handlar om utplaceringar och dessutom om kurdernas situation, som utrikesministern också har tagit upp i sitt svar. 20 miljoner kurder finns i olika länder och har fortfarande inte någon möjlighet till större självstyre och rätt till sin egen kultur. Detta är en fråga som måste hållas vid liv, och vi måste göra påtryckningar så ofta som möjligt. Jag kan inte se att vi inte är överens i den frågan. Det handlar alltså om brott mot mänskliga rättigheter som sker i olika länder när det gäller behandlingen av kurderna, som verkligen är förföljda. Vi som var med i den delegation som Hans Göran Franck talade om, som var i Turkiet för några veckor sedan, märkte att kurderna fortfarande förföljdes i Turkiet. Vi märkte att arresteringar skedde. Vi fick höra talas om att brott mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna och mot tortyr, konventioner som Turkiet har undertecknat, fortfarande begicks. Det skrämmande var att det var i undantagsfall, om någon inte torterades. Man skulle kunna tänka sig att tortyr fortfarande förekom i undantagsfall, eftersom Turkiet har skrivit under dessa två konventioner, men det var tvärtom. Det undantag vi fick höra talas om var de kurder som svenska riksdagsledamöter hade följt ner till Turkiet före jul. Det var de två man kände till som inte hade torterats sedan de hade arresterats. Detta visar betydelsen av att vi måste följa upp och hålla denna fråga vid liv. Bakgrunden till flyktingvågen förra hösten, när tusentals flyktingar lämnade Irak, känner vi i Sverige ganska väl till, eftersom denna debatt har hållits levande. Bl.a. skedde det i går en demonstration mot bombningarna av staden Halabja. Men det är viktigt att denna fråga hålls vid liv i hela världen. Av pressklipp från olika delar av världen att döma är det här i Sverige som denna fråga nu har aktualiserats, kanske till stor del på grund av vår resa till Turkiet. Men det är alltså viktigt att denna fråga hålls vid liv. Det är positivt att man från svensk sida tog upp denna fråga den 3 mars. Och jag hoppas att den svenska regeringen kommer att fortsätta att hålla denna fråga vid liv. Jag är mycket intresserad av att få höra vad man från turkisk sida hade att anföra vid dessa samtal. Jag undrar om Sten Andersson är beredd att mera detaljerat redogöra för dessa samtal. Vi märkte att tiden efter fredsöverenskommelsen mellan Iran och Irak i höstas användes till att förfölja kurderna. Kurderna flydde då, och de sitter nu i dessa läger. Hans Göran Franck redogjorde i sitt anförande litet för 63 situationen där. Jag håller med om att det råder en helt otillfredsställande situation i dessa läger. Jag vill inte bara nämna lägret Mus, även om jag instämmer i att detta läger måste stängas. Jag vill också nämna lägret Mardin, där situationen vid den tidpunkt då vi var där var bättre än i andra läger på grund av att vädret då var bra. Men nu närmar man sig sommarperioden, vilket kommer att innebära så höga temperaturer att det blir omöjligt för människor att fortsätta att leva i tält. Jag skulle vilja att den svenska regeringen tar upp just dessa detaljer vid de fortsatta samtalen med Turkiet. Det behövs påtryckningar, och inte bara enstaka sådana utan flera. Jag tror säkert att vi är överens om detta. När det gäller de mänskliga rättigheterna vill jag också understryka det som Hans Göran Franck sade, nämligen att det inte bara handlar om mat, värme och kläder, utan det handlar även om undervisning och sysselsättning för de ca 40 000 människor som lever i dessa läger. Vi kan inte acceptera dessa förhållanden, utan vi måste från svensk sida fortsätta att protestera mot att dessa människor hålls inhägnade som djur bakom taggtrådsstängsel. Det var positivt att i nyheterna i morse höra att Sverige, utöver flyktingkvoten, är berett att ta emot kurdiska flyktingar. Det var glädjande att höra. Jag skulle vilja höra litet fler detaljer från samtalen med Turkiet. Jag ställer mig även bakom det som Hans Göran Franck sade om att den svenska regeringen måste fortsätta att ställa krav.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. När vapenvilan mellan Iran och Irak blev ett faktum i augusti förra året tändes ett hopp i världen. Men det hoppet tändes inte för kurderna. Tvärtom blev fredens tid för kurderna i stället en massakerns tid. Kanonerna vändes mot den kurdiska befolkningen, när den irakiska regimen beslöt att med konventionella anfall, med gasbombningar och med andra metoder inleda ett regelrätt massmord på den kurdiska civilbefolkningen. Kurderna tvingades fly i hundratusental. Av den anledningen beslöt en grupp riksdagsledamöter, däribland jag själv, att besöka de kurdiska flyktingläger som hade upprättats i Turkiet. I Turkiet kunde vi lyssna till vittnesbörd från de nu 37 000 irakiska kurder som bor i dessa läger. Dessa människor vittnade om gasbombningarna och om anfallen mot byarna. Hela byar med människor tvingades fly hals över huvud, och många av dem tvingades att lämna kvar medlemmar av sina familjer som de inte hittade just då. De vittnade om de fruktansvärda övergrepp som drabbat de människor som inte hann fly. Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna de läger som uppenbarligen upprättats alldeles i närheten av gränsen till Turkiet, där man skilde män och kvinnor åt. Kvinnor, gamla och barn sitter i fångläger. Männen har det inte hörts något från, och man fruktar att det värsta har hänt. Nu lever dessa flyktingar i Turkiet under mycket svåra förhållanden. Turkiet har ansträngt sig mycket vid mottagandet av dessa flyktingar, mer än många andra länder kanske skulle ha gjort för att ge skydd åt kurderna som klappat på deras port. Men kurderna har så att säga varit bjudna med Prot. 1988/89:83 armbågen, eftersom denna politiska situation inte är helt enkel för Turkiet. 17 mars 1989 Turkiet har inte alldeles goda relationer till sina egna kurder. Men det kan : So s Om kurdernas situaframför allt konstateras att resurserna i Turkiet inte har räckt till för att ge. 5 på zu KA ee tioni Turkiet m.fl. länflyktingarna en människovärdig tillvaro. dör När det gäller de materiella förhållandena såg vi helt klart att maten, även om den fanns i något så när tillräckliga mängder, var utomordentligt enformig med stor brist på protein och grönsaker. Trångboddheten var också mycket svår. Det bodde kanske 15 människor i ett litet rum på mindre än 20 kvadratmeter. Så har det varit under ett halvår. Kylan var också ett svårt problem, och det fanns inte alltid ved att värma husen med. I det kallaste lägret, i Mus, fick människor t.o.m. bo i bostäder som var utdömda som människovärdiga bostäder. När vi kom till detta läger såg vi hur barnen stod och huttrade på istäcket utanför husen utan ytterkläder och med mycket tunna galoscher. När våra egna fötter var som isbitar efter en kvart, skulle barnen vara tvungna att leka utomhus ett antal timmar. Det rådde alltså obeskrivliga förhållanden, och jag begriper uppriktigt sagt inte hur människorna står ut att leva på det sättet månad efter månad. I ett annat läger hade människorna inte råd att köpa kokgas, vilket gjorde dem ganska desperata, eftersom de inte förmådde tillaga sin egen mat. Det fanns naturligtvis ingen skola för barnen, inga böcker och ingen sysselsättning. Det enda de hade att göra var att i månad efter månad promenera omkring och fundera över framtiden. Det allra viktigaste problemet som jag vill peka på är att dessa människor inte är flyktingar utan fångar. De är inlåsta bakom taggtråd och bevakade av kulsprutebeväpnade vakter. Och i några av lägren hade människorna utomordentligt svårt att komma ut, och de allra flesta hade inte lämnat lägret under hela tiden. Det är inte människovärdigt att tvingas leva under sådana villkor. Det är absolut nödvändigt att omvärlden träder in och tar sitt ansvar. Man måste bistå Turkiet materiellt och se till att det blir en sådan organisation av lägren att kurderna upphör att betraktas som fångar. Sedan en tid pågår diskussioner i Gentve. Turkiet har bett om hjälp, men har ännu inte accepterat att UNHCR spelar en roll. Det finns en prestigeknut som har varit mycket svår att lösa upp. Och det är oförsvarligt att det har tillåtits gå mer än ett halvår utan att denna prestigeknut har blivit upplöst. Sverige kan i detta sammanhang bidra, och jag noterar att utrikesministern säger att Sverige är berett att lämna bistånd. Men det är inte tillräckligt. Sverige måste göra en konkret utfästelse. Just nu pågår diskussioner om ett paket där de nordiska länderna skulle bidra med sammanlagt 35 milj.kr. Därför vill jag fråga utrikesministern om Sverige är berett att konkret utfästa sig att bidra med en del av detta paket, så att det äntligen kan bli en lösning av denna prestigeknut. Jag vill också tacka utrikesministern för svaret på min fråga huruvida Sverige är berett att ta emot några kurdiska flyktingar. Jag noterar med tacksamhet att utrikesministern redan i går uttalade sig för detta.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga och samtidigt passa på att göra ett inlägg i interpellationsdebatten. I går den 16 mars var det solidaritetsmöten världen över för att högtidlighålla minnet av de irakiska kurder som förintades med gas i Halabja för ett år sedan av sin egen regering, den irakiska regeringen. Jag vill även tacka utrikesministern för att han deltog i ett sådant möte och på så vis visade sin solidaritet med det kurdiska folket. Många hade väntat på det länge. Det har funnits anledning att ifrågasätta om regeringens engagemang för det kurdiska folket har varit särskilt stort. Jag ifrågasatte det vid en frågestund i oktober förra året. Vid det tillfället uttalade Sten Andersson tvivel om att den irakiska regimen fortsatte att använda kemiska stridsmedel mot sitt eget folk. Däremot litade många andra på de uppgifter som hade kommit från fler håll. Jag lovade då att jag skulle bevaka vad regeringen i fortsättningen gör för det kurdiska folket. Sedan dess har jag läst två skrifter som utrikesdepartementet har gett ut och där Sten Andersson har skrivit förordet. Den ena skriften kom ut i juli förra året inför den 43 generalförsamlingens möte i september. Det första jag gjorde var att slå upp och se vad jag kunde hitta om kurderna. Där fanns ingenting. Det var ett kapitel som handlade om kriget mellan Iran och Irak, men där fanns ingen kommentar om Sveriges inställning, även om den fanns redovisad under alla andra punkter. Det var ganska märkligt. Den andra skriften kom ut i november förra året. Där talar man om vilka länder som ständigt har återkommit på dagordningen därför att de har brutit mot de mänskliga rättigheterna. Inte heller här finns någon kommentar om de länder som inte ger kurderna mänskliga rättigheter. Äntligen blev Sverige medlem i kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Gen&åve den 30 januari i år och skulle alltså vara med och sammanträda i cirka sex veckor. Inte ett enda litet pressmeddelande har jag sett om vad regeringen tänker ta upp under dessa veckor. Det var därför jag med spänt intresse lyssnade på Sten Andersson i utrikesdebatten den 22 februari. Sten Andersson nämnde inte särskilt kurderna, ingen annan socialdemokrat heller. Däremot tog representanter för de samtliga övriga partierna i riksdagen upp kurdernas situation. Två dagar därefter ställde jag min fråga, för jag visste att kommissionen ungefär den 10 mars skulle avsluta sitt arbete för i år. Därför är det naturligtvis glädjande att få höra att Sverige sju dagar innan kommissionen avslutade sitt arbete tog upp just kurdernas situation i kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Men man lyckades inte få till stånd någon resolution om Irak. Jag hoppas att detta inte beror på att man tidigare tyckt att Sveriges intresse inte varit så stort att man har ansett det värt att lyssna på Sverige. Jag hoppas att vi tillsammans särskilt med de nordiska länderna till nästa år kan få till stånd en resolution. Jag är också glad att det har bildats en kommitté för mänskliga rättigheter i Sverige och att representanter för samtliga riksdagspartier har skrivit en motion i ärendet. Det innebär i sin tur ett ännu större tryck på att vi i Sverige gör allt vad vi kan för att kurderna skall få mänskliga rättigheter i sina hemländer. Jag hoppas att Sten Andersson kan lova att utrikesdepartemen tet i fortsättningen inte skall ge ut några som helst skrifter utan att Prot. 1988/89:83 kommentera vad man är beredd att göra eller har gjort för kurderna. 17 mars 1989
Herr talman! ”Aldrig mera Halabja” kunde vi höra runt om i Sverige och även i andra länder under gårdagens demonstrationer mot vad som hände i Halabja för ett år sedan. Men också före Halabja förekom gasbombningar mot kurdiska byar i Irak. Även efter Halabja har många och stora gasbombningar skett mot de kurdiska byarna. Det senaste som jag har dokumentation på är bombningar i Hamea den 14 oktober 1988. Det allra senaste tillskottet i den här krigföringen mot kurderna i Irak är biologiska vapen. Sadam Hussein sitter inte hemma och skäms över Halabja, utan folkmordet fortsätter. Det räcker inte med de initiativ som Sverige hittills har tagit när det gäller att fördöma Irak, utan man måste göra mera. Sverige måste i alla internationella sammanhang ta initiativ till att fördöma Irak för detta folkmord. Kurdistan är mer än en del av Irak; Kurdistan är också en del av Turkiet. I Turkiet finns ca 10 miljoner kurder. De förföljs ständigt. Tortyr, fängslanden, mord och brott mot de mänskliga rättigheterna sker där varje dag. Vpk har under en rad av år ställt kravet att Sverige skall ta initiativ till att Turkiet inför Europarådet fördöms för sin behandling av kurderna. Det finns ett kurdiskt talesätt som heter: ”Det hjälper inte om man har sopat gatan, för sopar man inte inne i huset har man ändå inte rent.” Den svenska motsvarigheten är väl att man måste sopa rent i eget hus innan man går till de andras. Vi har också en del i hur kurderna behandlas och ses på i Sverige i dag. Det här med kurdspåret, terroriststämpel och kommunarrest är en byk som måste tvättas, och den byken blir inte mindre smutsig av att man väntar. Det senaste tillskottet är det vi fick läsa om i tidningarna i onsdags om en spågubbe i Malmö, som i sina kort kunnat se att det var PKK som utförde mordet på Olof Palme. Han kunde också i sina kort se vem som hade hållit i vapnet. Detta är något som vi måste ta itu med. Det är lättare att gå ut och ha synpunkter på hur andra länder behandlar sina kurder om vi själva har rent i vårt hus.

Herr talman! Det finns ett kurdiskt ordspråk som säger att bergen är våra enda vänner. Jag tycker att det är glädjande om vi nu kommer att kunna säga att Sverige tillhör kurdernas vänner. Jag tror att det är på väg att hända. Det har skett en utveckling under det senaste året, även om det ännu inte syns i protokollen. Det betyder inte att vi har kommit till något mål, men vi är på väg. En kvinna berättade att kommunisterna fängslades och blev hämtade. Men jag var inte kommunist, så jag sade ingenting. Sedan blev journalisterna fängslade. Jag sade inget, för jag var inte journalist. Sedan fängslades de flesta muslimerna. Jag var ju kristen, så jag sade ingenting. När sedan jag skulle fängslas, fanns det ingen kvar som sade något. Vi som har rätt att gå upp och tala om dessa frågor måste vara måna om att 67 göra det och också agera. Det svåra för kurderna är ju att en så stor befolkningsgrupp inte har någon representation i de internationella sammanhangen. Där måste det vara andra som representerar. Det är fruktansvärt att FN har avstyrkt undersökningen om förhållandena i Irak. Irak har nästan dragit fördel av Halabja genom att säga: ”Ja, det har vi gjort, men inget mer. Det var ett misstag.” Vi vet att det inte är något misstag. Det finns också bevisat, men man vidhåller i Irak att det inte är så. Vi måste därför fortsätta att fördöma detta och få fram bevis och komma med förnyade framställningar till organisationen för mänskliga rättigheter och inte ge upp. Det hoppas jag att Sverige kommer att att göra. Det vi har gjort hittills räcker inte. Jag tänkte övergå till att tala om de läger som jag har besökt. Jag har talat med Röda korset, och man skall där börja med en hjälpsändning. Men enligt det vi har erfarit kommer Röda korset inte in. Röda korset säger att man skall komma in med Röda halvmånen, men Röda halvmånen har hittills bara fått vara observatörer — om det inte har hänt något alldeles på sista tiden. Det betyder att detta utgör ett risktagande, och det risktagandet skall vi naturligtvis göra. Vad jag kan förstå har det inte kommit något riktigt svar från Turkiet att hjälpen kommer att släppas in den vägen. Därför är det viktigt att detta följs upp och att inte alla pengarna sänds samtidigt utan att man börjar med en hjälpsändning. Det är en allvarlig sak som har hänt i dessa läger. De som var skadade av gas har försvunnit från lägren — i alla fall några stycken som vi känner till. Vem har hämtat dem? Det är också en sak som man borde undersöka. Det är alldeles utmärkt att vi skall ta emot ett ökat antal kvotflyktingar. Men de allra flesta, de som har släktingar här, vill stanna här. De vill inte till det övriga Europa. I det långa loppet måste man tänka på att göra något så att flyktingar kan få en stadigvarande lösning. Det finns förslag att FN skall gå in med många miljoner dollar och bygga byar åt kurderna. Var blir de byarna byggda? Blir de byggda i Kurdistan där kurderna vill bo, eller vill man göra av med flyktingarna någon annanstans i Turkiet. Man bör tänka på att man påverkar FN och UNHCR så att flyktingarna får bo i den del av landet de vill. Det är ett bra sätt att göra av med aktiva kurder att placera dem någon annanstans. Tvångsförflyttning pågår ständigt i dessa områden, förutom förföljelse, tortyr och mord. Det är så mycket klokt som redan har sagts här, men jag skulle vilja understryka att vi fortsätter att arbeta för detta. Jag tror att det finns en chans — man kan inte tiga om detta längre — att tillräckligt många människor i vårt land och i övriga världen känner till detta. I vissa grupper i Västtyskland förekommer mycket aktivt arbete. Där finns många kurder, och det är en grogrund för arbete för deras rättigheter. Jag var på Sveriges framsida i går — Göteborg — och talade på Götaplatsen om dessa frågor. Frågorna är lika aktuella på olika platser i Sverige. Jag hoppas att det här skall bli en start för ett aktivt arbete för kurdernas mänskliga rättigheter.